Herr talman! Herr Fridolfsson nämnde i sitt anförande att han ansåg sig besitta speciell kompetens på det här området. Nu råkade jag i morse höra ett referat från den pågående läkarstämman, där en talare helt riktigt påpekade att dödlighetsprocenten i Sverige är 100. Jag menar alltså att vi alla har en viss kompetens på det område som just nu behandlas. I motsats till herr Fridolfsson vill jag uttrycka den förhoppningen att arbetsgruppen som omnämns i utskottsbetänkandet skall komma till ett resultat som betyder att förslaget i vpk-gruppens motion förverkligas. Jag tror att det är en form av socialisering som de flesta människor i vårt land accepterar, även om de röstar med moderata samlingspartiet.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad menar att jag borde tala med ärkebiskopen om den här frågan. Men jag är riksdagsman och sitter i en politisk församling. Just nu diskuterar vi ett utskottsbetänkande. Jag har citerat vad utskottet skrivit och hävdat att det är dunkla formu leringar. Då skall man givetvis diskutera den saken här i riksdagen och inte gå till något kyrkomöte. På en punkt fick jag klart besked från herr Nilsson. Även om utskottet i sin skrivning hänvisar till vpk-motionen, har utskottet inget intresse av vpk-motioners tankegångar. Det var ju skönt att veta att utskottet inte är inne på det resonemang som framfördes av herr Olsson i Stockholm. Han har numera lämnat riksdagen så jag kan inte diskutera med honom. Men hans hugskott kommer av allt att döma inte att ha någon grogrund här i kammaren utanför hans eget parti. Vi har väl alla någon kunskap i dessa frågor. Jag vet att motionerna har väckts med det allvarliga syftet att hjälpa familjer och närstående i en besvärlig situation. Då jag talar om den sakkunskap jag besitter i det här hänseendet, är det min branschvana jag menar. Och jag hävdar med bestämdhet att jag har mera kunskaper där än herr Hermansson.
Herr talman! Herr Fridolfsson säger att skrivningen är dunkel. Det vill jag bestrida. Den är oerhört klar när vi gör kopplingen till den utredning som sker inom svenska kyrkan. Vi tycker det är riktigt att man avvaktar den utredningen. Kritiken om socialisering kan herr Fridolfsson — som jag tidigare anförde — lika gärna rikta till ärkebiskopen, som alltså har aktualiserat detta utredningsarbete. I ingressen till betänkandet redovisar vi de tre motioner som ligger till grund för betänkandet. Där finns ingen vpk-motion antecknad.
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag säga inför kammaren att jag inte bestrider herr Fridolfssons branschvana. Den vpk-motion som han omtalade syftade ju till att det allmänna skulle överta framför allt kostnaderna för begravningen. Jag tror det är en ståndpunkt som många människor omfattar just med hänsyn till de dryga kostnader som en familj åsamkas i samband med dödsfall.
Herr talman! Herr Hermansson känner tydligen inte till vad hans partikamrater har motionerat om.

Det är inte någon dunkel formulering. Jag har aldrig beskyllt vpk för att föra ett dunkelt resonemang. Detta innebär med andra ord en kommunalisering. Vpk kommer dock inte att ha någon framgång i den här frågan. Man är en liten sekt i det politiska sammanhanget.
Herr talman! Självklart känner jag till innehållet i vpk-motionen. Det förhållandet att den vill kommunalisera dessa tjänster står inte i motsättning till att detta innebär ett mycket starkt förbilligande av begravningarna och en sänkning av de kostnader det här handlar om. Det ligger också bakom detta resonemang att man skall komma fram till att i möjligaste mån pressa ner sådana här kostnader för släkt och vänner som den avlidne efterlämnar. Jag tror att det är ett litet vågat påstående som herr Fridolfsson gör utifrån sin branschvana, att den här ståndpunkten som vi tidigare förfäktat i en motion bara skulle omfattas av en mycket liten del av svenska folket. Jag är övertygad om att ifall man gjorde en ordentlig opinionsundersökning skulle utfallet bli ett helt annat.
Herr talman! Bara till sist: Herr Hermansson senaste resonemang om att en kommunalisering, en socialisering i det här hänseendet skulle resultera i ett förbilligande är ett löst antagande, utan saklig grund.

Herr talman! Jag vill meddela att interpellationen nr 26 av herr Granstedt om fördelningen av statliga arbetsplatser inom Stockholmsregionen — en interpellation som nyligen har överlämnats till mig för besvarande - inte kommer att kunna besvaras inom den föreskrivna tiden. Jag avser att samråda med herr Granstedt om tidpunkten för besvarande av interpellationen.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om regeringen avser att framlägga förslag om en allmän skatteflyktsklausul och när förslaget i så fall är att vänta. En till företagsskatteberedningen knuten expertgrupp lade i betänkandet Allmän skatteflyktsklausul fram förslag om hur en s.k. generalklausul mot skatteflykt skulle kunna utformas. Betänkandet har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Flertalet remissinstanser ställer sig i princip positiva till tanken att införa en allmän skatteflyktsklausul. Det ligger i både de enskilda medborgarnas och beskattningsmyndigheternas intresse att taxeringarna blir likformiga och rättvisa samt att det finns effektiva medel för att förhindra olika former av skatteundandragande. Tanken på att bekämpa skatteflykten med hjälp av en generalklausul är inte ny. En sådan lösning har dock tidigare avvisats främst med hänsyn till svårigheterna att tillgodose rättssäkerhetskravet. Expertgruppen har försökt ge klausulen en sådan utformning att såväl rättssäkerhetssom effektivitetskraven skall bli tillgodosedda. Även om flertalet remissinstanser — som jag redan nämnt — ställt sig i princip positiva till förslaget har det rått delade meningar om hur avvägningen mellan de olika intressena lämpligen bör ske. Även bortsett från denna grundläggande avvägningsfråga aktualiserar expertgruppens förslag flera skattetekniska problem. Hit hör frågan om den allmänna skatteflyktsklausulens tillämpningsområde och om förhållandet mellan klausulen och de olika specialregler mot skatteflykt som redan finns. Expertgruppen har föreslagit att klausulen skall tillämpas på nästan hela skatteområdet och att vissa specialregler skall slopas. På båda dessa punkter har remissutfallet varit splittrat. Regeringen har deklarerat sin avsikt att fullfölja det arbete som pågår i syfte att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Det kan visa sig att en allmän skatteflyktsklausul är ett lämpligt medel i kampen mot skatteundanhållande. Möjligheterna att införa en sådan klausul övervägs inom budgetdepartementet. Så snart dessa överväganden har avslutats kommer frågan att underställas regeringen.

Herr talman! Förra veckan behandlade riksdagen en vpk-motion med krav på att en särskild utredning skulle tillsättas för att föreslå åtgärder mot skattefusk och skatteflykt. Skatteutskottet hade avvisat motionen med hänvisning till det förslag om en allmän skatteflyktsklausul som en expertgrupp inom företagsskatteberedningen framlagt. Regeringens ställningstagande till detta förslag borde avvaktas, sades det. Riksdagen följde utskottet. I debatten sökte jag få klarhet i frågan huruvida regeringen tänkte komma med något förslag om en allmän skatteflyktsklausul eller inte. Det var ju rätt avgörande för ställningstagandet till motionen, eftersom skatteutskottet motiverat sitt avslagsyrkande som det gjort. Full klarhet stod dock inte att få, men man försökte ge sken av att det skulle komma ett förslag. Budgetministern ger nu ett svar som heller inte skapar full klarhet. Han säger så här: ”Det kan visa sig att en allmän skatteflyktsklausul är ett lämpligt medel i kampen mot skatteundanhållande.” Men det är ju inget svar på min fråga. Herr Mundebos svar är ungefär som det gamla stävet ”om inte om vore så skulle katta vara kung”. Mer säger det inte. Vad anser budgetministern själv? Är det ett bra förslag som kommit från expertgruppen inom företagsskatteberedningen? Förslaget lades i fjol, och herr Mundebo har ju länge sysslat med skattefrågor så han kan inte vara obekant med det. Det innehåller också ett konkret förslag till lag mot skatteflykt. Om det finns olika meningar inom regeringen och den därför sitter och grunnar på frågan, när har den då tänkt färdigt? Riksdagen har rätt att få svar på den frågan. Herr talman! Behandlingen i riksdagen av dessa spörsmål har också en politisk-moralisk sida. När riksdagen avslog vår motion om en särskild utredning mot skattefusk och skatteflykt hade den förespeglats att det troligen skulle komma ett förslag från regeringen om en allmän skatteflyktsklausul. Nu får vi reda på av budgetministern att det inte alls är säkert att något sådant förslag kommer. Det var alltså under falska förutsättningar som riksdagen förra onsdagen tog ställning. Det hade varit hederligare om regeringen gett besked före riksdagsbehandlingen, senast i den debatt som föregick beslutet här i riksdagen.
Herr talman! Jag vill bara tillägga till mitt svar att innan jag avgör om jag vill lägga ett förslag för regeringen och innan regeringen sedan avgör om den vill lägga ett förslag för riksdagen skall man i denna som i alla andra frågor bedöma remissinstansernas synpunkter. Och jag vill upprepa: I princip var de positiva, men i många delfrågor fanns det kritik mot förslaget, vägande kritik. Jag skall svara på en av herr Hermanssons frågor, nämligen den om jag tycker att förslaget är bra eller inte. Förslaget, som det kom från arbetsgruppen, är inte helt bra. Och det framgår av åtskilliga remissinstansers synpunkter. Men det är möjligt att konstruktiva uppslag i remissvaren kan beaktas så att ett gott förslag kan utformas. Vi håller på att titta på detta, och låt oss få göra det så skall jag vid en senare tidpunkt avgöra om det går att utforma en skatteflyktsklausul som beaktar både effektivitetsoch rättssäkerhetssynpunkterna; båda är nämligen för mig mycket väsentliga. Låt mig tillägga ytterligare en sak. För att få en effektiv kamp mot skattefusk och skatteflykt — det är för mig väldigt väsentligt — har vi inom ramen för 1972 års skatteutrednings arbete möjlighet att arbeta fram ett system som kan ge enklare och klarare skatteregler. Det kan vara ett gott bidrag till kampen mot skatteflykt och skattefusk.
Herr talman! Herr Mundebo säger nu att han inte anser att förslaget från den här gruppen inom företagsskatteberedningen är helt bra. Man får väl vara tacksam för litet, så jag tackar i alla fall för denna opinionsyttring från regeringens sida. Jag vill naturligtvis inte förmena regeringen rätten att granska de remissuttalanden som har inkommit, men jag vill ändå understryka den fråga jag ställde tidigare: När avser regeringen att ha sin granskning färdig och komma med ett förslag? Herr Mundebo anser med skäl — på den punkten är jag enig med honom -— att det är bråttom att få fram förslag från de sittande skatteutredarna. Jag anser också att det är bråttom att få fram ett förslag från regeringen om en allmän skatteflyktsklausul.
Herr talman! Jag kommer inte att lägga ett förslag förrän jag har blivit övertygad om att man kan beakta både effektivitetsoch rättssäkerhetssynpunkterna i en sådan lag.
Herr talman! Det bör man givetvis göra.

Jag menar alltså att rättssäkerhetssynpunkterna är tillgodosedda i det förslag som lagts från ex
Herr talman! Åtskilliga remissinstanser delar faktiskt inte arbetsgruppens uppfattning på den punkten.

Herr talman! Herr Pettersson i Helsingborg har frågat mig om jag vill medverka till att tullfiltren i Helsingborg är bemannade då passagerarförande fartyg anländer. I ett land med så långa gränser och så omfattande utrikestrafik som Sverige måste smuggelbekämpningen till stor del bygga på ett stickprovsförfarande, som innebär att särskilda, rörliga kontrollgrupper sätts in tid efter annan för noggrann kontroll på viss punkt eller av vissa objekt. För att möjliggöra sådana insatser måste personalinsatserna för den fortlöpande, mera rutinmässiga övervakningen begränsas. Såvitt angår Helsingborg anser jag att tullfiltren med hänsyn till trafikens omfattning i princip bör vara bemannade under de tider då trafik förekommer. Bevakningsstyrkan vid distriktstullkammaren i Helsingborg är av sådan storlek att detta i och för sig är möjligt i normala fall. Den omfattar f. n. 190 tjänstemän. Av dessa är 88 fast avdelade för tjänstgöring vid färjelägena och 32 ingår i rörliga kontrollgrupper, vilkas huvuduppgift är att göra stickprovsvisa kontroller i anslutning till färjetrafiken. Härtill kommer elva tjänstemän som har avdelats för s.k. tullkriminaltjänst. Vidare finns bl.a. en personalreserv om 34 tjänstemän för semestrar och tjänstledigheter. Det kan knappast undvikas att det vid vissa tillfällen — trots personalreserven — uppstår luckor i bemanningen beroende på sjukdom, personalutbildning o. d. Om så sker ankommer det på den lokala tullmyndigheten att prioritera mellan de olika övervakningsoch kontrolluppgifterna. Den prioriteringen kan leda till att något tullfilter lämnas obemannat vid vissa tider. Detta berör dock endast en mycket liten del av det totala antalet färjeanlöpningar. Jag kan i detta sammanhang nämna att generaltullstyrelsen i sin anslagsframställning för nästa budgetår har föreslagit en utökning av tullbevakningen i södra tullregionen, bl.a. för Helsingborg. Framställningen prövas i vanlig ordning i budgetarbetet och regeringens ställningstagande kommer att redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Låt mig, innan jag kommenterar svaret, få rätta till ett misstag som uppstått vid informationen om förhållandena i Helsingborg. Jag har i min fråga sagt att tullfiltren är obemannade vid 2 000 angöringar med passagerarförande fartyg. Det är fel. Den riktiga uppgiften är 2 000 timmar, under vilka tullfiltren är obemannade. Eftersom Helsingborg har ca fyra angöringar per timme är det 8 000 angöringar det är fråga om. Jag ber om överseende med att en sådan felskrivning har kunnat uppstå. Sedan vill jag kommentera herr Mundebos svar. Alla tecken tyder på att Helsingborg f. n. är den stora importhamnen för narkotika. I sitt svar säger herr Mundebo att man i Sverige, som har så långa gränser, måste göra stickprovskontroller och att den mer rutinmässiga övervakningen får begränsas. Jag tror att det är fel i det läge vi just nu befinner oss i vad gäller Helsingborg. Det är inte bevisat, men det sägs att personer med walkie-talkies står i Helsingborg och instruerar smugglarna på danska sidan när det är lämpligt att komma över, när tullfiltren är tomma. Det kan väl vara riktigt som herr Mundebo säger att man, om antalet tjänstemän i bevakningsstyrkan är detsamma, måste arbeta med stickprovskontroller. Den nya organisation som genomfördes 1974 för tullen i Helsingborg innebar att tullen fick ett mycket större bevakningsområde. Det sträcker sig från norra delen av Hallandsåsen till Saxtorp, som ligger söder om Landskrona. Dessutom har tullen fått andra arbetsuppgifter. Den skall debitera vägtrafikskatt för utländska dieseldrivna fordon samt utföra en hel del andra arbetsuppgifter där det gäller att fylla i blanketter som sedan skall redovisas. Då kommer man naturligtvis i ett sådant läge som den lokale tullförvaltaren i Helsingborg befinner sig i. Han måste flytta över folk eftersom dessa arbetsuppgifter är tunga. Vilken del av bevakningen är det då som blir lidande? Jo, naturligtvis den som man inte kan kontrollera eller den som man inte kräver insatser i från högre ort. Då gör han vad han är tvungen att göra, eftersom han har så litet folk till sitt förfogande.
Herr talman! Det är givet att åtgärderna mot narkotikasmugglirgen bör vara så effektiva som möjligt. Naturligtvis skulle man gärna vilja ha möjligheter att bevaka varje ankommande fartyg varje minut av dygnet, men våra resurser räcker helt enkelt inte till för detta. Vi bör emellertid ställa ambitionerna så högt som möjligt. Jag vill försäkra att synpunkten att vi skall ha så effektiva resurser som möjligt har vägt tungt i det budgetarbete som nu pågår, men med hänsyn till att arbetet med budgeten just nu är i gång kan jag för dagen inte ge något annat svar än att be att få återkomma i januari, då budgetpropositionen redovisas.
Herr talman! Det sista som herr Mundebo sade gläder mig ofantligt. Man är då kanske inte bunden vid de 34 tjänster som enligt förslaget skulle komma Södra tullregionen till del. Jag kan nämna att i petitan för 1977/78 har tullförvaltaren i Helsingborg begärt 26 nya tjänster enbart för Helsingborg. Nu föreslår man alltså 34 tjänster, som skall delas upp på hela södra tullregionen. Redan nu kan vi säga att detta är för litet. Jag tror det är en skrivbordsprodukt. För min del skulle jag känna stor tillfredsställelse, liksom också Tullmannaförbundets avdelning i Helsingborg och säkert alla som arbetar med narkotikaproblem, om budgetmi nistern under arbetet med den kommande budgeten ville undersöka det Nr 38 verkliga behovet av tullbevakning. Vi måste väl kunna vara överens om att det, om vi skall få någon rätsida på narkotikaproblemet, är bättre att försöka hindra narkotikan att komma in i landet än att den som = nu är fallet kommer in, varefter man måste göra väldiga pådrag för att = Om åtgärder mot spåra upp den. hyreshöjningar Vi vet att många grövre brott beror på missbrukarnas behov av pengar. Samhället skulle alltså kunna göra enorma vinster härvidlag, men det är som sagt glädjande när herr Mundebo säger att vi kan återkomma i januari.

Herr talman! Herr Claeson har frågat mig om jag kommer att föreslå några åtgärder i syfte att stoppa den nuvarande hyresutvecklingen och pressa ned boendekostnaderna. Hyresstegringen har otvivelaktigt varit stor under senare år, men den har inte på något avgörande sätt avvikit från den allmänna prisutvecklingen. Inom bostadssektorn har främst kostnaderna för drift, underhåll och bränsle påverkats. Trots hyreshöjningarna är det många bostadsföretag som inte kan täcka sina kostnader. Det är i första hand en uppgift för bostadsföretagen, deras organisationer och hyresgästerna att finna lämpliga former för att dämpa kostnadsökningarna. Mycket torde kunna vinnas, om de boende ges möjligheter att påverka kostnaderna för drift, underhåll och bränsle. Bl. a. bostadsrättsformen ger utrymme för en sådan påverkan. Bostadsförvaltningsfrågor har på senare tid börjat behandlas inom byggforskningen. Forskningen kan bl.a. bidra till att utveckla metoder för att sänka förvaltningskostnaderna. På detta forskningsområde — liksom vad gäller energisparandet — kan ökade insatser krävas. I övrigt ankommer det, liksom hittills, på stat och kommun att genom en lämplig utformning av bostadsbidragen begränsa effekterna av höjda boendekostnader, framför allt för ekonomiskt svaga hushåll.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Tyvärr nödgas jag konstatera att det tydligen inte uppfattas som någon uppgift för regeringen att söka stoppa den nuvarande hyresutvecklingen. Statsrådet Friggebo har i huvudsak hänvisat till andra åtgärder och till att det är en uppgift för bostadsföretagen, deras organisationer och hyresgäster att finna lämpliga former för att dämpa kostnadshöjningarna. 51 Hyresutplundringen fortsätter i allt snabbare takt, och de som tidigare har gjort stora vinster på räntor, markspekulation, byggnadsmaterial och byggande — dvs. det privata bank-, byggoch fastighetskapitalet — fortsätter att sko sig på hyresgästernas bekostnad. Under hela 1970-talet har takten i hyreshöjningarna bara ökat. Hittills i år har hyrorna stigit med ca 12 94, dvs. betydligt mer än konsumentprisindex och priserna i allmänhet. Jag vill till skillnad från statsrådet påstå att hyresökningarna på ett avgörande sätt avvikit från den allmänna prisutvecklingen. En ökad åtskillnad mellan människor och social isolering följer i hyreshöjningarnas spår — och detta har också blivit följden för många människor genom 1970-talets bostadspolitik. Det måste väl stå klart för alla att det inte kan få fortsätta på detta sätt utan att man nu måste vidta konkreta åtgärder för att stoppa denna utveckling! De allmännyttiga bostadsföretagen har överallt begärt nya hyreshöjningar, som oftast överstiger 100 kr. per månad för en normal 3-rumslägenhet. Genom hyreslagstiftningens utformning blir hyrorna i de allmännyttiga företagen riktpriser för privathusen. Privata fastighetsägare kan utan några större egna prestationer i fråga om reparation och underhåll eller ökade kostnader anpassa sina hyreskrav till ”allmännyttans”. Detta gör det ännu nödvändigare att bekämpa hyreshöjningarna hos ”allmännyttan” och kräva hyresstopp för att underlätta kampen mot spekulationen och mot de privata fastighetsägarnas vinster. Den snabba hyreshöjningen kan bromsas något, sade fru Friggebo till en storstadstidning häromdagen. I anslutning till det har man på tidningen undersökt hur det skulle kunna gå till. Man har fått fram de mest befängda idéer om att hyresgästerna skulle skotta snö, ta hand om skötseln av värmepannor och annat. Sådana idéer är rena hugskott; de människor som bor i flerfamiljshus med hyresrätt har ju bosatt sig där just för att få den här servicen. Det är helt otänkbart att man skulle kunna stoppa den nuvarande hyresutvecklingen och pressa ned hyrorna på det sättet.
Herr talman! Vad gäller utvecklingen på hyressidan är det helt klart att hyresökningarna har accelererat. Kvar står ändå faktum att hyrorna inte har ökat mer än kostnaderna i samhället i övrigt. Snarare har ökningstakten varit något mindre snabb på hyressidan. Vad sedan gäller de privata värdarna och deras hyressättning i förhållande till den prisledande ”allmännyttan” så är det ju på det sättet att de allmännyttiga bostadsföretagen har förhandlingar med hyresgäströrelsen. Där sker en ordentlig granskning av de kostnader som självkostnadsföretagen lägger fram. Jag förutsätter att den granskningen som hittills kommer att bli hård. Därefter sker hyressättningen för andra lägenheter med bruksvärdesmetoden. Herr Claeson säger att man med den metoden kan höja hyrorna i de privata fastigheterna utan några motprestationer. I bruksvärdesprövning ligger faktiskt en bedömning av att bostäder är likvärdiga. Det betyder att krav på underhåll, skötsel och annat måste vara likvärdiga när hyrorna är likvärdiga med hyrorna hos självkostnadsföretagen. När det sedan gäller den nämnda storstadstidningens idéer om hur det skulle kunna gå till att sänka hyrorna kan jag i viss utsträckning dela herr Claesons uppfattning. Vad jag sagt i dessa frågor är att ett medansvar exempelvis kan komma att betyda att skadegörelse och därmed underhållskostnader minskar, vilket också påverkar hyrorna. Jag tror att det är ett viktigt inslag i den framtida utvecklingen att hyresgästerna får medinflytande och därmed ansvar, så att de själva kan se att inflytandet också leder till minskade kostnader.

Herr talman! Låt mig med anledning av det som fru Friggebo sist uppehöll sig vid, nämligen inflytande och boendedemokrati, som man så vackert talar om i olika sammanhang, säga att detta naturligtvis inte i första hand skall syfta till att sänka hyrorna genom att lyfta över olika serviceuppgifter och skyldigheter på hyresgästerna. Förslag och åtgärder då det gäller boendedemokratin måste självfallet inriktas på att öka hyresgästernas rättigheter och att ge hyresgästerna mer att säga till om i sitt boende. Jag vill vidhålla mitt påstående att hyrorna har ökat mer än vad som motsvarar den allmänna prisutvecklingen. Jag håller mig faktiskt i det fallet till de statistiska uppgifterna om konsumentprisindex. Jag tror att de är riktiga — de har i varje fall inte tidigare bestritts i dessa sammanhang. Fru Friggebo talade i sitt första svar, som jag inte helt hann kommentera, om att bostadsbidraget skulle utnyttjas som hjälpmedel i detta sammanhang. Jag delar uppfattningen att bostadsbidraget är nödvändigt för de svaga hushållen. Men det är också viktigt att ha klart för sig vilka begränsningar som gäller för bostadsbidragen som medel att uppnå jämlikhet i boendet och komma till rätta med de höga hyrorna och de ständiga hyreshöjningarna. Bostadsbidrag i olika former löser inte de problemen, utan med nuvarande bostadspolitik kommer även en stor del av dessa bidrag att gå till dem som spekulerar i människornas behov av bostäder, eftersom monopolintressenas spekulation har ett stort utrymme på bostadsmarknaden.
Herr talman! Herr Claeson håller sig när det gäller mätningen av hyresutvecklingen till statistik som i de avseenden det gäller delvis inte är tillfredsställande, nämligen bostadsdelen av konsumentprisindex. De hyror som nu är aktuella för förhandlingar har ännu inte givit något som helst utslag i hyresstatistiken. Jämför man med den direkta hyresstatistiken, som förs av SCB, framgår det fullt klart att ökningstakten för hyrorna varit lägre än för konsumentprisindex. Låt mig sedan säga att det förhållandet att man ger människorna inflytande innebär, att de själva skall få vara med och bestämma. Då skall man inte härifrån uttala sig om vilka frågor detta skall avse och vad det skall leda till. Det är ju något som man skall komma fram till när inflytande börjar utövas.
Herr talman! Jag är övertygad om att när resultatet av förhandlingarna beträffande de allmännyttiga bostadsföretagen blir klart — och detta kommer exempelvis för Stockholmsföretagen att ske omkring den 1 april - kommer vi att kunna utläsa att hyresstegringarna tyvärr blivit ännu större än Övriga prisstegringar. Jag vill också ställa en fråga till statsrådet Friggebo, som berör möjligheterna att vidta åtgärder för att pressa ned kostnaderna. Delar statsrådet min, vpk:s och hyresgäströrelsens uppfattning att s.k. allmänna kostnader, som belastar allmännyttiga bostadsföretag — exempelvis bostadsförmedlingar, centrumanläggningar, bilplatser, lekplatser m.m. — men vars bestridande gagnar en mängd människor, som inte bor i dessa företags bostadsområden, borde kunna betalas av stat och kommun? Jag vet att det inte är så lätt att sära ut dessa kostnader, men jag vill fråga om statsrådet principiellt är överens med mig om att man som ett sätt att något pressa ned hyrorna borde försöka separera sådana kostnader och se till att de betalades på annat sätt.
Herr talman! Alla vet ju att det pågår förhandlingar, och jag har ingen anledning att lägga mig i dem vad gäller de olika kostnadsbitarna. Herr Claeson säger själv att det inte är lätt att sära på de här bitarna. Jag delar den uppfattningen. Statsmakterna är inte på något som helst sätt inaktiva i dessa frågor. Det satsas stora belopp på att begränsa boendekostnaderna för de enskilda människorna. Vi har räntesubventionerna och bidrag till kapitalkostnader för ungefär 2,5 miljarder. Vi har de statliga och statskommunala bo-- stadsbidragen på ca 2 miljarder, och ytterligare 2 miljarder betalas ut i form av kommunala bostadstillägg till pensionärer. Besluten om dessa bidrag har riksdagen tidigare fattat i ganska stor enighet.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att kalkyler och hyreshöjningskrav som är grundade på s.k. självkostnader hos de allmännyttiga bostadsföretagen inte fortsättningsvis kan få läggas till grund för nya hyreshöjningar. Huvuddelen av ökade kostnader för företagen måste finansieras genom höjda statsbidrag och lån och en del av kostnaderna skjutas på framtiden i avvaktan på en annan och bättre bostadspolitik. Man måste, som vi från vpk:s sida så ofta har framhållit och föreslagit, ta itu med orsakerna till de höga hyrorna och göra slut på de privata vinstoch spekulationsintressena i alla led på bostadsmarknaden. Hyreshöjningarna måste stoppas och hyrorna måste sänkas på kapitalets, vinstens bekostnad. Det kan ske genom lägre kapitalkostnad, genom samhällsingripanden och samhällsinsatser då det gäller kapital, mark, byggnadsmaterial, byggande och ägande av flerfamiljshus. Det är den vägen man måste gå. Här är det fel att vara passiv. Här måste regering och riksdag ingripa och vidta åtgärder.

Herr talman! Herr Feldt har frågat mig hur jag i dag ser på det internationella energiprogrammet. Han har också frågat om det är värdefullt för Sverige att delta i detta samarbete eller om regeringen planerar några förändringar vad gäller Sveriges engagemang. Som svar på frågorna vill jag efter samråd med chefen för handelsdepartementet anföra följande.

Tilldelningssystemet har hittills testats endast i teorin men synes fungera. Insynen på oljemarknaden har förbättrats, även om det i praktiken har visat sig relativt svårt att enas om ett tillräckligt detaljerat informationssystem. Andra moment har emellertid tillkommit som kan komma att ge värdefull information, bl.a. om väntade kapitalbehov inom oljeindustrin. Vad gäller det långsiktiga samarbetet har överenskommelse träffats om ett särskilt samarbetsprogram som mer detaljerat konkretiserar denna del av det ursprungliga avtalet. Detta program, som regeringen planerar att inom kort redovisa för riksdagen, håller nu på att förverkligas. De konkreta samarbetsåtgärder som hittills har vidtagits avser främst forskning och utvecklingsarbete. Sverige har fått möjlighet att medverka i bl.a. projekt rörande solenergi och andra förnyelsebara energikällor. På kärnkraftssidan har betoningen främst legat på säkerhetsfrågor. När det gäller relationerna mellan medlemmarna i IEA och länder utanför IEA — oljeproducerande och andra — kan jag erinra om att IEA har använts som ett beredningsoch informationsorgan i arbetet på energidelen av den s.k. nord-syddialogen. Dessa överläggningar har som bekant ännu inte avslutats. De medlemsländer som deltar i energikommissionen har kunnat diskutera med och få synpunkter från övriga medlemsländer i olika sakfrågor, vilket har varit värdefullt för Sverige. Sammanfattningsvis får jag därför som svar på herr Feldts frågor anföra att erfarenheterna av vår anslutning till IEA hittills inte har gett regeringen anledning att planera några förändringar vad gäller Sveriges engagemang.

Herr talman! Jag vill tacka energiministern för svaret på min interpellation. Svaret andas en stillsam belåtenhet, som står i klar kontrast till den ängslan och upprördhet som herr Johansson gav uttryck åt i sin motion från i fjol. Där yrkade han på uppskov med Sveriges anslutning till IEA, också kallad Oljeklubben. Då var det enligt herr Johanssons mening principiellt felaktigt att rika i-länder sluter sig samman för att tillgodose sina egna intressen på det sätt som skett genom bildandet av Oljeklubben. Herr Johansson befarade då att samarbetet i Oljeklubben skulle bli en i-landsfront riktad mot u-länderna. Enligt interpellationssvaret anser herr Johansson numera att det är ”värdefullt” för Sverige att i Oljeklubben diskutera och samråda om nord-syddialogen mellan ioch u-länder. I motionen varnade herr Johansson för konsekvenserna av USA:s dominerande roll i Oljeklubben. Enligt motionen hade USA dittills i allt väsentligt bestämt inriktningen av IEA-samarbetet. Herr Johansson ansåg det då sannolikt att USA skulle söka utnyttja IEA-avtalet för sina utrikespolitiska strävanden. Kombinationen av USA:s aktiva roll i Mellersta Östern och dess roll som tongivande medlem av Oljeklubben sågs som en risk för alla Oljeklubbens medlemsländer. För Sveriges del såg herr Johansson en ”uppenbar risk” att vi skulle komma i situationer då vårt politiska handlingsutrymme blev starkt begränsat och neutralitetsförhållandet inte kunde användas. Om dessa risker och dessa problem har herr Johansson ingenting att säga i interpellationssvaret. Oljeklubben har nu fungerat i två år. Det är därför av intresse att få klarlagt om energiministerns tystnad beror på att han funnit att hans tidigare farhågor beträffande de utrikespolitiska konsekvenserna av vårt medlemskap var obefogade eller om tystnaden beror på att han numera accepterar sådana risker. Därför vill jag fråga energiministern: Spelar USA en dominerande roll i Oljeklubben? Om svaret är ja: Har detta inflytande utnyttjats för landets utrikespolitiska strävanden? Eller har erfarenheterna varit sådana att de risker herr Johansson tidigare såg för vår utrikespolitiska handlingsfrihet inte längre existerar? Men helt oberoende av det utrikespolitiska innehållet i Oljeklubbens samarbete finns det anledning att diskutera om förhållandet mellan USA och övriga medlemsländer verkligen är så problemfritt som energiministerns interpellationssvar antyder. Det problem som uppstått är att USA:s beroende av importerad olja kraftigt ökat sedan 1973 — en utveckling som går rakt emot huvudmålet för Oljeklubbens samarbete. Den amerikanska oljeimporten har nämligen ökat från 34 26 av konsumtionen 1973 till 41 96 i år, och denna andel fortsätter att öka. Det är välkänt att IEA gång på gång kritiserat USA för de utomordentligt usla resultaten av energisparandet i landet. Den amerikanska politiken stimulerar snarare än dämpar konsumtion och import av olja. De faror som är förenade med USA:s snabbt ökade beroende av oljeimport har uppmärksammats. New York Times har i en ledare i november pekat på hur USA — och via fördelningssystemet alla Oljeklubbens medlemsländer — utsätter sig för risken för ekonomisk och politisk utpressning. Därför måste jag fråga energiministern hur han ser på Sveriges försörjningssituation som medlem i Oljeklubbens fördelningssystem, om det i framtiden uppstår ett läge av knapphet på råolja. Hyser han ingen oro för att Oljeklubbens största medlemsland, USA, ökar sin — och indirekt andra medlemsländers — sårbarhet genom att öka sitt oljeberoende? Men om han gör det: Vilka ansträngningar gör den svenska regeringen för att förmå USA att nå de mål för energisparandet som uppställts för IEA? I fjolårets motion uttryckte herr Johansson stor skepsis inför det energipolitiska samarbetet i Oljeklubben. Han ansåg att IEA:s forskningsoch utvecklingsarbete hade en stark inriktning på kärnenergifrågor, medan satsningen på alternativa energikällor, sol-, vindoch vattenkraft, enligt herr Johansson fått en styvmoderlig behandling inom IEA. Det här interpellationssvaret visar att en nästan dramatisk omsvängning har ägt rum i herr Johanssons tänkande. Nu framställs de alternativa energikällorna som de centrala samarbetsområdena i Oljeklubben, medan betoningen på kärnkraftssidan gäller säkerhetsfrågorna, som herr Johansson sade. Detta är antagligen riktigt. Men frågan är om det säger hela sanningen om det energipolitiska samarbetet i Oljeklubben. I början av november besöktes Sverige av verkställande direktören i IEA, Etienne Davignon. Enligt Dagens Nyheter sade Davignon att det icke är en enda nations ensak vilken energiframtid den väljer. Hela Oljeklubben vill ha ett ord med i laget, sade Davignon. Bl. a. ansåg han att det skulle kunna bli problem för Oljeklubben om ett medlemsland inte vill satsa på kärnkraft utan i stället vill öka oljeförbrukningen. Men samarbetet måste befrämjas och svårigheterna brytas ner, ansåg herr Davignon. Jag finner den här inställningen ganska naturlig hos chefen för det internationella samarbetsorgan som har som sitt huvudmål att minska medlemsländernas beroende av olja. Energiministern redovisar i sitt interpellationssvar en allmän tillfredsställelse med det energipolitiska samarbetet i Oljeklubben och förklarar som en slutsats att erfarenheterna hittills av vårt medlemskap inte har gett regeringen anledning att planera några förändringar i vårt engagemang. Eftersom i dessa erfarenheter rimligen måste ingå även den överläggning som herr Johansson hade med Etienne Davignon i november, måste jag fråga energiministern om han delar Davignons uppfattning att klubbens medlemsländer måste föra en gemensam, integrerad energipolitik och att i denna politik även kärnkraften skall ingå.

Herr talman! Det kanske finns anledning att friska upp herr Feldts minne något när det gäller vad som skedde vid diskussionen inför den svenska anslutningen till Oljeklubben. Herr Feldt drev ju dessa frågor mycket energiskt och dessutom på ett sätt som i varje fall i förhållande till riksdagen inte var särskilt psykologiskt. Här blev vi inte informerade förrän det tycktes vara ett faktum att Sverige skulle inträda i Oljeklubben — därav ganska naturligt mitt krav att få längre tid för diskussion och debatt i den ganska upphetsade stämning som rådde inte minst i den internationella debatten omedelbart efter den s.k. oljekrisen. Detta var ju bakgrunden, herr Feldt, och herr Feldt skall inte glömma de mycket drastiska uttalanden som gjordes från högt uppsatt och politiskt ansvarigt amerikanskt håll om vilka åtgärder som skulle kunna bli möjliga gentemot tredskande länder i Mellanöstern. Vi skall sätta in denna diskussion i dess rätta tidsperspektiv och inte glömma bort de väsentliga grunderna för den diskussion vi då hade. Vad jag begärde den gången, herr Feldt, var att vi skulle skjuta upp notifikationen av det förelagda avtalet för att hinna bedöma bättre i vilken riktning utvecklingen skulle komma att gå. Den kritik jag då hade att framföra har jag sammanfattat i en rätt utförlig motion. Sedan kan man tillägga utöver detta att många av de problem som vi då diskuterade naturligtvis inte är slutgiltigt prövade. Oljeklubben har inte haft att hantera en krissituation på oljeområdet. Det som har gjorts hittills är, som jag sade i interpellationssvaret, att man har ett tilldelningssystem som testats teoretiskt och på det sättet tycks fungera. Men vi vet alla att detta, om det återigen skulle bli verkligt hårdhänta tag på detta område, inte är särskilt giltigt som bedömningsunderlag. Jag hoppas — och jag antar att herr Feldt delar min förhoppning — att systemet skall visa sig fungera också om och när det sätts på prov i verkligheten. Men något sådant prov har det ännu inte utsatts för. När det gäller de övriga frågor som herr Feldt tog upp är det klart att en del av den oro jag kände då inte bara hade att göra med den aktuella debatten vid den tidpunkt som det gällde utan också med det sätt på vilket herr Feldt hanterade denna fråga. Min minskande oro i dag kan ju ha att göra med att jag själv har möjlighet att påverka denna fråga. Den möjligheten var mycket liten vid den tidpunkt då vi senast diskuterade frågan. Möjligheterna står naturligtvis öppna när det gäller både inriktningen på olika energiprogram och annat. När det gäller satsning på kärnkraftsområdet har vi ingenting emot att man satsar på att lösa gemensamma säkerhetsproblem på internationell basis. Det har jag som energiminister hittills ständigt prioriterat. Den delen av kärnkraftssatsningen inom Oljeklubben har jag sålunda aldrig haft något emot. Tveksamheten har gällt hur mycket av annan typ av satsning som skall äga rum. Jag menar att Sverige i dessa sammanhang skall verka för att det blir gemensamma satsningar på säkerhetsområdet och att man i övrigt för över så mycket som möjligt av resurserna till de alternativa energikällorna. Det kanske egentligen inte är så mycket att tillägga till det som herr Feldt anförde, men jag skall något kommentera herr Davignons besök i Sverige. Jag hade då tillfälle att träffa honom. Han informerade om sin syn på dessa frågor. Jag lyssnade och gjorde också en kommentar till hur den svenska energipolitiken skulle komma att förändras inte minst på kärnkraftsområdet, och det är herr Davignon naturligtvis medveten om.

Det är intressant att notera den oro som herr Feldt redogör för här i anledning av att Sverige är med i Oljeklubben men som han inte andades ett ord om vid det tillfälle då Sverige anslöt sig. Självklart är ett litet land alltid i högsta grad beroende av vad som händer i USA i det här fallet och av deras ökande oljeberoende. Jag trodde att herr Feldt hade gjort den riskbedömningen redan inför anslutningen. Nu är vi ju låsta av de bestämmelser som gäller för utträde, vilket som bekant enligt avtalet kan ske först efter en viss tid. Jag antar att herr Feldt kommer ihåg de bestämmelserna — de togs också upp i diskussionen. Det andra som min oro gällde var herr Davignons synpunkter på kärnkraften. Den svenska regeringen kommer inte att medverka till att ändra politiken i den riktning som herr Davignon önskar eller som möjligen Oljeklubben önskar. Det är bara att klart konstatera detta. Sedan vill jag lägga till en sak till de här orosmomenten, som jag tycker att herr Feldt kunde ha nämnt — jag vet inte om herr Feldt uppfattar kärnkraften och Oljeklubbens inriktning i den frågan som orosmoment, men det framställdes nästan så — och det är det beslut om minimipriser som fattades i den här organisationen medan herr Feldt fortfarande satt i regeringen. Det visade sig till sist att Sverige då inte utnyttjade sin vetorätt, fast man hade många invändningar i frågan, utan i stället lade ned sin röst för att organisationen skulle kunna fatta ett beslut på grundval av enhällighet. Den oro som herr Feldt uttrycker och just den diskussion som föregick minimiprissättningen är ju ett tecken på att samarbetet i Oljeklubben inte heller varit alldeles problemfritt. Det är därför som jag också säger att erfarenheterna hittills av vår anknytning till IEA inte har gett regeringen anledning att planera några förändringar vad gäller Sveriges engagemang. Det utesluter naturligtvis inte att om vår neutralitetspolitik hotas och om krav kommer att ställas på att vi skall binda upp vår försörjningspolitik denna fråga kommer att tas upp till allvarliga överväganden inom regeringen; det kan jag försäkra herr Feldt.

Herr talman! I själva verket kände jag inte stor anledning att söka sak med energiministern därför att han numera, sedan han hunnit lära sig litet om vad medlemskapet i Oljeklubben innebär, inte står kvar vid de mycket starka invändningar han gjorde för ett och ett halvt år sedan. Herr Johanssons intellektuella och mentala utveckling är ju föremål för mycken uppmärksamhet i dessa dagar — men här har alltså en utveckling ägt rum inom ett speciellt område. veckling ägt rum inom ett speciellt område. Men om det är så som herr Johansson sade nu, att samarbetet inte är alldeles problemfritt, hade det ju varit praktiskt att redan i interpellationssvaret antyda att det finns vissa problem. Min fråga var upplagd på det viset, att här hade herr Johansson tidigare sett en rad problem, och frågeställningen var om dessa problem nu hade helt försvunnit. Då uppstår spörsmålet, om vi behöver hysa någon oro för Sveriges position i Oljeklubben och för vad medlemskapet där kan innebära. Jag uttryckte oro på en punkt — som herr Johansson helt förbigick i sitt andra inlägg —- nämligen för att det största medlemslandet uppenbarligen inte följer de intentioner och de mål som sattes upp för Oljeklubben: att söka minska sitt oljeberoende. I stället ökar detta, och det ökar t.o.m. mycket snabbt. Att det största landet så kapitalt skulle strunta i sina åtaganden var någonting som jag inte kunde förutse när jag föreslog riksdagen att vi skulle gå med i organisationen. Där menar jag att herr Johansson har ett ansvar, och där skall han känna oro. Det ville han inte ta upp i sitt inlägg, men jag hoppas att han återkommer till det och då talar om hur regeringen tänker hantera den här situationen, som kan bli allvarlig. När det gäller kärnkraften är min oro inte knuten till den inriktning på energisamarbetet som vi insåg att vi skulle få, nämligen att länderna måste bidra med alternativa energikällor till oljan för att sparprogrammet när det gäller olja skall kunna bli verklighet. Därför är frågan, huruvida vi kan delta i forskningssamarbete rörande kärnkraftens säkerhetsproblem, inte relevant i sammanhanget. Ett grundkrav som chefen för det här organet, herr Davignon, gjorde sig till tolk för när han var i Sverige var att länderna skulle föra en gemensam integrerad energipolitik, och enligt hans bedömning måste kärnkraften ingå i denna energipolitik — men den bedömningen kan ju vara fel. Om det är någonting som oroar herr Johansson — och det kan jag förstå om det gör — uppstår givetvis frågan, hur han med sådan förtröstan kan säga att erfarenheterna hittills inte föranleder någon förändring av vårt engagemang. Sådana erfarenheter har dock herr Johansson redan gjort, eftersom han har träffat herr Davignon och har sett uppläggningen av energisamarbetet i Oljeklubben. Därför skall nog herr Johansson fundera över om han behöver bli orolig eller inte. Jag var alltså medveten om att denna blandning i vår energipolitik förutsattes; däremot ingick inte någon benhård låsning av energipolitiken på varje punkt. Poängen som herr Davignon försökte dra fram i Dagens Nyheter är att om ett medlemsland eller flera medlemsländer säger: ”Vi tänker inte utnyttja kärnkraften, utan vi tänker i stället utnyttja oljan och göra oss mer och mer beroende av olja”, kommer grundprinciperna för IEA:s samarbete i fara. Åtminstone måste det land som driver en sådan politik i så fall visa hur det tänker lösa sitt energiförsörjningsproblem utan att behöva öka sitt oljeberoende. Detta är som sagt visserligen en annan femma, som inte hör hemma i den här debatten, men i den mån den frågan togs upp i diskussionen med herr Davignon när han var här kunde herr Johansson i så fall ha omtalat att han lugnat herr Davignon på den punkten och att han därför nu kan säga att inga förändringar i vårt engagemang är aktuella.
Herr talman! Jag har informerat herr Davignon om den svenska energipolitiska förändringen i och med regimskiftet, och han har, som herr Feldt säger, via Dagens Nyheter informerat den svenska allmänheten om vad han tycker. Han uttryckte det inte lika specifikt i sina överläggningar med mig, men det må så vara. Det intressanta är ju att herr Feldt här vidgår att det finns betydande bindningar i detta avtal, som herr Feldt var med om att introducera och energiskt arbetade för — bindningar som skulle kunna vara av övernationell karaktär och som kan påverka våra försörjningsmöjligheter. Herr Feldt har ju under sin regeringstid fått vika sig i en betydelsefull principfråga, nämligen frågan om minimipriset. Då undrar man varför herr Feldt inte innan anslutningen var klar gjorde en ärlig och öppen bedömning, som påvisade riskerna med den här typen av samarbete. Jag sade redan i mitt svar att nord-syddialogen inte är klar. Vi har alltså skjutit problemen framför oss. Om Oljeklubben kommer att verka som ett konfrontationsorgan — det har inte skett hittills — vet vi inte förrän vi har lyckats komma fram i diskussionerna i Paris. Därför är mitt svar på interpellationen utomordentligt försiktigt formulerat. De bedömningar vi har kunnat göra hittills har alltså inte föranlett regeringen att överväga några förändringar i fråga om vårt engagemang i IEA, för det har inte de facto påverkat vår situation. Men jag antar att herr Feldt och jag är överens om att om saker och ting inte utvecklas på ett sådant sätt att vi kan behålla vår självbestämmanderätt över försörjningen eller om Oljeklubben går på konfrontationskurs mot de oljeproducerande länderna i OPEC kommer frågan i ett helt annat läge. När det gäller utvecklingen av energipolitiskt samarbete är det naturligt att man kommer att ställa krav på att stora länder lika väl som små har ett energipolitiskt program som gör att det över huvud taget är möjligt att göra en avstämning inom en internationell samarbetsorganisation. Så länge vissa länder inte har energipolitiska program fastlagda finns icke denna samordningsmöjlighet, och då är heller inte herr Davignons möjligheter att sammanfoga de här länderna till någon sorts gemensamt arbete särskilt stora.
Herr talman! För varje inlägg som energiministern gör kommer han allt längre bort ifrån den stillsamma belåtenhet som jag tyckte mig spåra i interpellationssvaret. Nu talar han om att det i själva verket finns starka bindningar i IEP, det internationella energiprogrammet, och i Oljeklubben och menar att de har en övernationell karaktär. Sedan anklagar han mig för att jag inte upplyste honom om det 1975. Men om herr Johansson nu upplever att här finns starka bindningar och att detta kan påverka det svenska energiprogrammet, då förstår jag inte ett ögonblick, herr talman, hur han i sitt svar kunde säga att regeringen inte överväger några förändringar av Sveriges engagemang. Jag skall kanske upplysa herr Johansson om en sak. Om en suverän stat ansluter sig till ett internationellt avtal och upptäcker att detta internationella avtal innehåller bindningar som man inte accepterar, så har man en sak att göra: att aktualisera sitt utträde ur avtalet. Om herr Johansson nu, allteftersom han fumlar vidare med sina tankar, kommer fram till att detta är besvärande, t.o.m. allvarligt för den energipolitiska inriktning som den nya regeringen vill ge landet, då har han en sak att göra, nämligen att börja fundera över om Sverige skall lämna detta samarbete. Det övernationella inslaget i Oljeklubben ligger enbart på ett område, och det är själva fördelningssystemet. När det gäller det energipolitiska samarbetet har man att ta ställning till om man vill vara med eller inte. Men det kan leda till att Oljeklubben konstaterar att detta medlemsland, som driver en så ansvarslös energipolitik, inte längre bör vara medlem — och alltså får lämna klubben. Men en suverän stat kan aldrig befallas eller styras när det gäller inriktningen av dess energipolitik, och det trodde jag herr Johansson visste. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är att om herr Johansson nu ser sådana bindningar och sådana risker, så måste han ju ta sig en funderare till. Han har haft ett och ett halvt år på sig att tänka över Oljeklubbens innebörd för Sveriges del, och tydligen behöver han ta sig ytterligare en funderare. Eller också bör han försöka hålla en enda och någorlunda konsekvent linje i sina uttalanden här i riksdagen och inte börja med att allt ser ganska bra ut, att vi inte har några problem, och sedan hinna med, under loppet av en halvtimme, att konstatera att här är det långt ifrån problemfritt, här finns det bindningar och risker, och här måste man börja överväga vart Sverige skall ta vägen. Om den här debatten når fram till Paris och Oljeklubben, och man börjar fundera över var herr Johansson egentligen står, så blir de väl där lika förvirrade som jag är just nu.
Herr talman! Herr Feldt gör sitt bästa för att missförstå mig, och jag kan begripa att han behöver det i brist på argument. Men jag har gjort en tolkning av vad herr Feldt sade om den övernationella karaktär och de starka bindningar som Oljeklubbsavtalet innebär och som herr Feldt icke redovisade i tillräcklig utsträckning inför inträdesbeslutet. Försök inte lägga dessa uttalanden i min mun -— jag gav alltså min tolkning av vad herr Feldt har sagt. Sedan vet naturligtvis herr Feldt, som har drivit fram den här anslutningen, att ett medlemsland kan säga upp avtalet med tolv månaders varsel tidigast när tre år har gått sedan avtalet provisoriskt började tilllämpas. Det betyder alltså att den första tänkbara tidpunkten för att över huvud taget aktualisera någon förändring av avtalstillhörigheten är den 18 november 1977. Det var den bindning herr Feldt skapade med sitt beslut, och som han tydligen har någon sorts — i varje fall underförstådd — ängslan för vid det här tillfället, när han kritiserar vissa av de deltagande länderna för att icke följa upp syftet med avtalet. Jag tror alltså att det är mycket viktigt att man i detta samarbete kräver av alla deltagande länder att de har energipolitiska program, för i annat fall är någon samordning icke möjlig. Sverige har som neutral stat naturligtvis särskild anledning att beakta att man själv kan sköta sin försörjningspolitik så att inte neutralitetspolitiken undermineras. Det kommer vi att beakta — det kan jag försäkra herr Feldt. Men hittills är det ingen som har ålagt oss — utan det är herr Feldts tolkning i så fall — något som vi inte kan klara mot bakgrund av dessa målsättningar. Därför får vi alltså avvakta framtida bedömningar om hur Oljeklubben kommer att utvecklas. Det gäller nord-syddialogen, som jag har sagt, och det gäller naturligtvis i det fall som vi inte hoppas att få uppleva, nämligen att den här organisationen verkligen behöver pröva sitt tilldelningssystem. Den situationen har vi inte upplevt än. Därför skall man begränsa sina bedömningar till den period som har förflutit, och det har jag gjort.
Herr talman! Jag måste i all stillsamhet protestera mot att energiministern försöker påstå att jag i någon mening dolde någonting för riksdagen när den våren 1975 fattade beslutet att ratificera IEP-avtalet. Det finns ingenting i det som herr Johansson sagt som styrker detta påstående. Att medlemskapet i Oljeklubben i vissa lägen kan innebära ett övernationellt inflytande görs helt klart i propositionen — det finner herr Johansson om han gör sig besväret att läsa den en gång till. Men det är i det läget att tilldelningssystemet har satts i funktion, dvs. i ett krisläge. Då måste de enskilda länderna finna sig i de beslut som fattas med majoritet enligt de voteringsregler som finns i Oljeklubbens styrelse. Men inga andra beslut kan påtvingas medlemsländerna. I rimlighetens namn måste väl någon i herr Johanssons departement ha kunnat upplysa honom om att det är innebörden av det övernationella inslaget i Oljeklubben, och det finns klart redovisat i propositionen. Sedan säger herr Johansson att det Oljeklubben kräver är att länderna sköter sin försörjningspolitik så att neutraliteten inte äventyras. Något sådant står över huvud taget icke i IEP-avtalet. Det som står där är något helt annat, och det har jag försökt säga från kammarens talarstol. Vad IEP-avtalet kräver är att länderna sköter sin försörjningspolitik så att deras beroende av importerad olja icke ökar, och det är en helt annan sak. Det hör väl herr Johansson? Därför är jag orolig — och det är den enda punkt där jag i dag är orolig när det gäller Oljeklubben — över att det största medlemslandet, som har en sådan tyngd på den internationella oljemarknaden, i dag fortsätter att öka sitt oljeberoende. Det har tydligen inte herr Johansson observerat, och det har han ingenting att säga om i dag. Detta problem kvarstår, och det hoppas jag att herr Johansson tar itu med. Jag hoppas att påtryckningarna på USA ökar för att man där skall sätta i gång ett rimligt besparingsprogram, t.ex. genom att höja priset på energi eller genomföra någon form av sparstimulanser som gör att oljeförbrukningen inte ökar i samma fart som f.n. Det är problemet. Sedan får herr Johansson göra hur han vill när han skall bedöma inriktningen av det långsiktiga energisamarbetet. Men han har fortfarande inte klarat ut huruvida herr Davignon blev lugnad då det gäller det svenska energiprogrammet och finner att det betyder ett minskat oljeberoende och att därmed det stopp för kärnkraften som herr Johansson ibland talar om är förenligt med herr Davignons uppfattning om hur relationerna mellan Oljeklubbens länder skall vara. Nu säger herr Johansson att han skall fundera vidare på frågan om Sverige skall vara medlem eller inte. Jag råder honom att ta sig en mycket noggrann funderare och kanske även studera avtalet litet bättre. Varje sådan här internationell anknytning har fördelar och nackdelar. Nu har vi litet olika värderingar på vissa punkter, men det har ju inte gällt tolkningen av avtalets innebörd. Där trodde jag att vi hade ungefär samma informationsnivå vid det här laget.
Herr talman! Herr Feldt fortsätter på sin linje. Jag har inte sagt att jag skall fundera på om Sverige skall vara medlem eller inte — jag har sagt att det beror på saker som ligger i framtiden. Det är först längre fram vi kan göra dessa bedömningar när det gäller nord-syddialogen, när det gäller möjligheterna att klara gränsdragningen i förhållande till neutralitetspolitiken och förutsättningen för denna, nämligen försörjningstryggheten på energiområdet. Det är självklarheter. Tilldelningssystemet har inte heller testats. Sedan är det ytterligare en sak som herr Feldt vägrar att förstå, och det är att så länge det inte finns energipolitiska program i samtliga de länder som är med i det internationella energiprogrammet är möjligheterna till energipolitisk samordning mycket små. Det är naturligtvis, precis som herr Feldt här vidimerar gång på gång, en brist i Oljeklubbens hittillsvarande verksamhet att man inte har kunnat få fram sådana energipolitiska program som medger en samordning så att också USA, som är den tyngsta parten i detta sammanhang, måste ta hänsyn till energiförbrukningsnivån. Jag har inte haft några himlastormande förväntningar om vad som skulle vara möjligt att uppnå på den punkten. Kanske herr Feldt har haft det tidigare och nu fått revidera förväntningarna med hänsyn till erfarenheterna av oljeförbrukningens utveckling i USA.
Herr talman! Låt mig då bara till slut för min del konstatera att sedan det här landet bytte regering har inte heller Sverige något energipolitiskt program.

Herr talman! Herr Lundkvist har frågat mig om jag med anledning av utgången av Warszawakonferensen avser att nu aktualisera frågan om utflyttning av den svenska fiskegränsen i Östersjön. Sveriges fiskares riksförbund har den 2 september 1976 gjort en framställning om att den svenska fiskegränsen i Östersjön skall flyttas ut. Framställningen remissbehandlas f. n. Samtidigt är de närmast berörda departementen i färd med att utreda de problem som är förknippade med en utflyttning. Materialet beräknas föreligga i början av nästa år, varefter regeringen avser att ta ställning till frågan. Det resultat som uppnåddes vid konferensen i Warszawa är då en av de faktorer som får tas med i bedömningen.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

Sverige vann inte heller på Warszawakonferensen gehör för sina förslag till fördelning av fiskerättigheterna i Östersjön. I detta läge framstår det som oundgängligen nödvändigt att Sverige utan dröjsmål vidgar sin fiskezon i Östersjön. Det skulle för fiskets vidkommande innebära att fiskegränserna utflyttades till Östersjöns mitt och att Sverige fick det juridiska ansvaret för regleringen av fisket inom den svenska zonen. Sverige kunde därigenom tillförsäkra sig fiskerättigheter som svarar mot vårt lands långa kuststräcka i Östersjön, när nu internationell rätt tenderar att utvecklas enligt sådana grunder. Likaså anser jag det viktigt att Sverige i samråd med Danmark och Norge prövar motsvarande åtgärder för att trygga fisket i Skagerack. Inom parentes sagt ter sig de här åtgärderna så mycket mera angelägna som den svenska regeringens nyligen träffade avtal med Norge när det gäller Nordsjöfisket tyvärr måste betraktas som otillfredsställande. Efter det förberedelsearbete som den socialdemokratiska regeringen lagt ned på att få ett avtal till stånd med norrmännen och de utfästelser som därvid gavs från norsk sida att inte köra bort de svenska fiskarna från deras traditionella vatten, borde det ha varit möjligt att åstadkomma såväl en längre avtalsperiod som vissa principiella utfästelser om beräkningen av fiskekvoterna. Jag delar sålunda fiskarnas uppfattning att det ingångna avtalet skapar stor osäkerhet då det gäller att planera för det svenska fiskets framtid. Det är verkligen, herr jordbruksminister, angeläget att den borgerliga regeringen försöker fullfölja de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen påbörjade för att skapa tryggare förhållanden för den svenska fiskerinäringen. I första hand måste därvid alla möjligheter att garantera oss rätten att fiska tillvaratas.

Herr talman! När herr Lundkvist nu pläderar för en utflyttning av fiskegränsen i Östersjön, vill jag bara i all vänlighet påpeka för honom att framställningen ifrån Sveriges fiskares riksförbund inkom till departementet den 2 september. Jordbruksminister var vid den tidpunkten, och fram till den 8 oktober, herr Svante Lundkvist. Skrivelsen föranledde ingen departementschefens åtgärd, utan jag sände den på remiss den 26 oktober för att få in synpunkter. Tjugo dagar senare frågade herr Lundkvist vad regeringen ämnar göra. Man kan ha anledning att fråga sig varför det då blev så bråttom, när herr Lundkvist hade haft möjlighet att påskynda behandlingen av ärendet under den långa tid som förflutit dessförinnan.
Herr talman! Jordbruksministern kan väl ändå inte vara omedveten om att vi under den tid som förflöt efter det att fiskarnas framställning kom in och fram till dess jag ställde min fråga hade den s.k. Warszawakonferensen. Det var resultatet av den konferensen som vi måste avvakta för att därefter veta hur vi skulle agera när det gällde möjligheterna att flytta ut fiskegränserna i Östersjön. Jag sade också i mitt första inlägg att det — när vi sedan fått resultatet av Warszawakonferensen och av det kunde utläsa att den väg som den svenska förhandlingsdelegationen valde i första omgången för att försöka komma överens med Östersjöländerna inte var framkomlig — för mig tedde sig som oundgängligen nödvändigt att man försöker flytta ut fiskegränserna i Östersjön. Det gav jag också till känna omedelbart efter det att Warszawakonferensen var slut och medan jag ännu var jordbruksminister.
Herr talman! Jag upprepar mitt svar att regeringen kommer att göra en bedömning av den här frågan och ta ställning efter det att remisstiden är slut, när vi fått in de synpunkter som vi förväntar.

Herr talman! Herr Ingemund Bengtsson i Varberg har frågat ”finansminister” Bohman om det är hans mening att företag och branscher som på grund av strukturförändringar hamnar i svårigheter i framtiden inte skall räkna med hjälp från samhällets sida. Frågan är föranledd av statsrådet Bohmans tal vid SACO/SR:s kongress. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Grundläggande för regeringens syn på strukturförändringarna inom näringslivet är tron på en socialt anpassad marknadsekonomi och dess möjligheter att framgångsrikt tillgodose materiella och sociala behov för människorna i samhället. Det är enligt regeringens mening statsmakternas uppgift att i ett utvecklat industrisamhälle som vårt på olika sätt stimulera och styra marknadsmekanismerna. Genom en väl avvägd ekonomisk politik, en fungerande kreditoch kapitalmarknad, en aktiv industripolitik som stöder och uppmuntrar företagande och teknisk utveckling — och på många andra sätt — kan denna socialt anpassade marknadsekonomi fås att arbeta friktionsfritt och framgångsrikt. Marknadskrafterna måste samtidigt kontrolleras och balanseras genom t.ex. en progressiv trygghetslagstiftning och en aktiv arbetsmarknadspolitik i annan form, genom god hushållning med resurser och miljö samt genom en kraftfull politik för regional balans. Regeringen lägger tonvikten vid en sådan — i ordets rätta mening — konstruktiv näringspolitik. Även denna form av socialt anpassad marknadsekonomi förutsätter emellertid en strukturomvandling. Strukturförändringarna inom näringslivet slår ibland hårt mot människor, orter och regioner. Företagens förmåga att ta det fulla ansvaret för sina anställda kan vara uttömd. Den första försvarslinjen mot de ständiga påfrestningar som marknadseko nomin utsätter företagen för måste finnas inom företaget. När den inte håller, måste samhället genom sina organ träda till. Mitt svar till herr Bengtsson i Varberg blir således att de företag och branscher som på grund av strukturförändringar hamnar i svårigheter kan — inom ramen för den grundsyn jag här redovisat — påräkna hjälp från samhällets sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det är inte på något sätt någon underskattning av herr industriministern — missförstå mig inte — om jag emellertid säger att det hade varit intressantare om ekonomiministern själv hade svarat på frågan. Många blev liksom jag mycket nyfikna på vad ekonomiministern hade i tankarna när han i sitt anförande hos SACO/SR så länge och ganska våldsamt kritiserade de åtgärder som vi har vidtagit för att klara en rad problem på arbetsmarknaden. Det var ju det saken gällde. Och det var inte vem som helst som höll detta tal — det var dock landets ekonomiminister. Talet var också anmärkningsvärt även från en annan synpunkt. Både centerpartiet och folkpartiet — framför allt centerpartiet — har klandrat oss för att vi låtit rationaliseringen och omställningsprocessen fortgå alldeles för snabbt inom näringslivet. Det är den kritik vi fått möta — alltså raka motsatsen till det som ekonomiministern beskyllde oss för. Jag ställde min fråga med anledning av att den kritik som herr Bohman förde fram inte mynnade ut i något förslag. När en av regeringens ledande ministrar uttalar sig på ett sådant sätt väntar man sig en förändring av politiken. Man vill veta vad som kommer i stället. Den som anser att något är fel skall ändra på det när möjlighet härtill uppkommer, och den möjligheten har ju nu ekonominiministern. Det svar som jag har fått från herr Åsling tar ju i långa stycken avstånd från vad herr Bohman sade, även om det fanns en reservation i slutklämmen av svaret. Företag som kommer i svårigheter kan räkna med bistånd från samhället inom ramen för den grundsyn som herr Åsling har redovisat, och i de orden ligger en reservation. Låt oss se på vad som har skett de senaste 10-15 åren! Låt oss studera de åtgärder som vi har vidtagit och som alltså var föremål för ekonomiministerns kritik. Vi har ju hjälpt en mängd företag som, om marknadskrafterna hade fått verka oinskränkt, vilket i varje fall ekonomiministern har förordat, skulle ha gått omkull och skapat arbetslöshet. Därför har samhället gått in med stödåtgärder. Om omställningsprocessen hade fått fortgå, skulle det ju ha blivit stora svårigheter för kommuner och enskilda, och det kan vi aldrig acceptera. Jag hoppas att det svar jag fått av herr Åsling innebär ett avståndstagande från det som herr Bohman sade på SACO/SR kongressen.

Nr 40 Herr talman! Vad jag i mitt svar har berört är regeringens officiella politik när det gäller strukturförändringarna i samhället. Jag kan, herr Ingemund Bengtsson i Varberg, hänvisa till de konkreta åtgärder som I vi under de senaste veckorna har varit tvungna att vidta med hänsyn Om statligt stöd åt till att situationen i vissa branscher och företag är besvärlig. Vägledande = företag vid för de insatser som vi nu gör i bransch efter bransch — det gäller spe = strukturförändringcialstålet, varven, teko och andra branscher — har varit att garantera de — ar enskilda människornas sysselsättning. Det är omsorgen om den enskilda människan som nu gör att man använder hela registret av regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att i en situation där näringslivet har stora bekymmer också se till att inte de enskilda människorna kommer i kläm. Jag tycker att herr Bengtsson genom vad som sålunda händer i vårt samhälle f. n. har fått en vältalig illustration till regeringens intentioner i detta avseende.
Herr talman! Det är intressant att herr Åsling säger att han företräder regeringens officiella politik. Jag tar det svaret för vad det är, men då är det rätt underligt att en del statsråd är ute och företräder en annan åsikt. Man vet egentligen inte riktigt vem man skall tro på, vem det är som företräder regeringens politik. Men här har herr Åsling alltså klart tagit avstånd från det inlägg som herr Bohman gjorde på SACO/SR kongressen. Det är alldeles riktigt att vi står inför svåra strukturproblem på arbetsmarknaden. Det var därför jag ställde min fråga. Det var av oro för att man skulle säga till de anställda och till företagen: Ni får gå hem, ni får klara det här själva, för samhället träder inte till. Något av det har också herr Åsling gjort sig skyldig till när han i svaret säger att det är företagen själva som får klara strukturomvandlingen. Det är något av talet om de självläkande krafterna, som vi aldrig har trott på. De strukturproblem som vi har att brottas med i vårt land, herr Åsling, är ju inte nya. Det som har förvånat mig är att de tycks ta herrarna och damerna på sängen. Har ni verkligen levt ett så avskärmat liv? Strukturproblem har vi haft. De var våra bekymmer i den gamla regeringen. Sådana problem har hela den industrialiserade världen. Varför, herr ÅS ling, tillsatte vi den stora sysselsättningsutredningen, där herr Åsling verkade intill dess han inträdde i regeringen? Jo, det var just med hänsyn till de sysselsättningsproblem som den fortskridande strukturomvandlingen i hela den industrialiserade världen för med sig. Det är ingen nyhet att det kommer strukturproblem. Det som vi vill veta är om regeringen kommer att angripa dessa problem, så att anställda och kommuner inte kommer i kläm, och om regeringen kommer att fortsätta den politik som vi inledde och som har varit så framgångsrik.

Herr talman! Jag vill upplysa herr Ingemund Bengtsson i Varberg om att jag har läst herr Bohmans anförande inför SACO/SR-kongressen. Jag kan där inte hitta något belägg för att herr Bohman skulle företräda en annan linje än den jag här har redogjort för som regeringens officiella linje i detta sammanhang. Jag måste be herr Bengtsson precisera sig. Det finns såvitt jag kan förstå inte någonting som grundar de förmodanden om delade meningar som herr Bengtsson i Varberg framför. När det sedan gäller mitt betonande av företagens ansvar för sina anställdas sysselsättning vill jag upplysa herr Bengtsson i Varberg om att det grundar sig på min tro på och min övertygelse att vi måste hävda den trygghetslagstiftning som togs här i kammaren 1974. Är herr Bengtsson av en annan uppfattning? Det vore i så fall ett intressant faktum.

Herr talman! Det här sista inlägget var kanske inte så lyckat, därför att nu tog herr Åsling tillbaka det mesta av vad han gav förut. Herr Åsling ställde sig nämligen bakom det som herr Bohman hade sagt på SACO/SR-kongressen. Det är mycket allvarligt. Jag kan översända talet till herr Åsling sedan. Jag har den uppfattningen att de enskilda företagen har ett mycket stort ansvar, och jag har en viss skuld till den trygghetslagstiftning som vi har infört i vårt land. Men vi vet ju hur det är i hundratals och åter hundratals företag. De kan inte klara sig. Herr Åsling kan säkert av sina medarbetare få en längre lista än den jag har på småföretag som har kommit i kläm i strukturomvandlingen och som samhället har hjälpt. Jag menar att det måste samhället göra också i framtiden, även om huvudansvaret ligger hos företagen. Till sist, herr Åsling, kan jag få framföra en hjärtlig hälsning till ekonomiministern och samtidigt fråga honom vilka företag som har fått hjälp under de senaste åren men som inte skulle ha fått hjälp om herr Bohman hade regerat.
Herr talman! Det var intressant att Ingemund Bengtsson inte längre vill göra gällande att jag har gått för långt när jag hävdar att företagen har ett ansvar för sysselsättningen. Men det finns undantag. Vi är överens om att det finns små företag som inte kan motsvara de kraven. Det är därför vi använder hela registret av arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska instrument. Vad angår herr Bohmans tal efterlyste jag en konkret formulering i detta tal som herr Bengtsson kan anföra som bevis för sin tes att vi har delade meningar inom den nya regeringen. Den uteblev, den fick jag inte höra. Jag har läst talet, och där finns ingenting som tyder på att herr Bohman inte sluter upp bakom den aktiva, socialt inriktade näringspolitik jag här redogjort för.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har frågat mig vilken regeringens skogspolitik är. Som herr Lorentzon vet pågår i 1973 års skogsutredning arbete med en översyn av skogspolitiken. En väsentlig del av utredningens arbete består i att beräkna i vilken omfattning avverkningar kan ske i framtiden inom ramen för en långsiktig, god hushållning med våra skogstillgångar. Utredningen räknar med att bli klar under nästa år. Parallellt med skogsutredningens arbete pågår i industridepartementets regi och i nära kontakt med skogsbranschrådet ett omfattande utredningsarbete på skogsindustripolitikens område. Detta utredningsarbete blir klart under våren 1977. Det samlade utredningsmaterialet kommer att utgöra underlag för utformningen av politiken för hela skogsnäringen. Jag räknar med att ett samlat näringspolitiskt program skall kunna presenteras under våren 1978. Bostadsministern kommer senare i dag i sitt svar på en interpellation av herr Jonsson i Husum att ta upp frågan om regeringens prövning av skogsindustrins utbyggnadsplaner enligt 136 a§ byggnadslagen. Det är för tidigt att nu gå närmare in på hur en framtida politik för skogsnäringen skall utformas. Jag vill ändå framföra några principiella synpunkter på denna. Begränsningar i råvarutillgångarna för skogsindustrin kommer också i fortsättningen att påverka utvecklingen inom skogsnäringen. Det råder allmän enighet om att avverkningarna i våra skogar inte kan ökas, i varje fall inte på kort sikt, om det skall vara möjligt att upprätthålla en tillfredsställande balans mellan tillväxt och uttag nu och i framtiden. En fortsatt angelägen expansion av skogsindustrin måste därför t. v. i huvudsak ske genom ökad vidareförädling. För att långsiktigt förbättra skogsindustrins råvaruförsörjning behövs ökade insatser på en rad områden. Jag tänker då på en allmänt förbättrad vård av våra skogar, ett bättre tillvaratagande av det producerade virket, utveckling av industriprocesser som ger ett ökat utbyte och ökad återanvändning av bl.a. papper. På alla dessa områden pågår arbete i både statens och branschens regi. Det allmänt omfattade kravet på en god hushållning med våra skogstillgångar gör det nödvändigt att samhället även i fortsättningen har medel för att kontrollera och begränsa kapacitetsökningar i skogsindustrin. In nan de utredningar som jag nyss nämnde är klara är jag inte beredd att gå närmare in på hur ett sådant kontrollsystem bör utformas i detalj. Strävan bör vara att åstadkomma ett kontrollsystem som är smidigt och som så litet som möjligt griper in i detaljfrågor.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till min fråga — som omsluter endast fyra ord: ”Vad är regeringens skogspolitik?” — är den oro som man framför allt i skogslänen hyser för den framtida sysselsättningen, i synnerhet som landet har fått en ny regering. Det är inte endast i Västernorrlands län som folket har dåliga erfarenheter av skogsbolagens framfart och vissa bolags roffarmentalitet. Det gäller hela Norrland. I Gävleborgs och Kopparbergs län, i Värmland, i stora delar av Småland och i Dalsland finns det många orter där skogsnäringen spelar en dominerande roll för människornas sysselsättning och försörjning. Totalt sysselsätter skogsnäringen 150 000 människor. Den kan alltså, vad antalet anställda beträffar, mycket väl jämföras med vad vi i vårt land kallar storindustri. För skogsbolagen i det här landet — framför allt de privata — har de snabba och stora profiterna alltid varit avgörande. Vissa år har vinsterna t.o.m. kunnat betraktas som ”övervinster”. Somliga bolag har också år efter år kunnat ordna omfattande utdelning av gratisaktier. Även på dessa gratisaktier har det varit utdelning, och de privata förmögenheterna har ökat. Aktieägarnas förmögenhetsökningar till följd av utslagningen av tiotusenden lönearbetare är i all sin verklighet groteska men talande i ett kapitalistiskt land som Sverige, där drivkraften är det privata vinstbegäret och blandekonomin den bärande melodin. Här har också dessa skogsbolag kunnat uppträda som de funnit för gott. Dessutom har till deras förfogande ställts gåvor och bidrag av skattebetalarnas pengar. Det har inte varit måtta på välviljan från den statliga apparaten under de år som gått. Men så har det också sagts — t.o.m. från denna talarstol — att vad som är bra för storföretagen, det är bra för landet och för folket och skulle alltså vara bra också för de lönearbetande inom skogsindustrin. Jättevinsterna har dock gjorts genom en omfattande rovdrift av såväl människor som landets skogar. Då strukturförändringar och rationaliseringar genomförts har tiotusenden anställda gjorts arbetslösa. Det ena företaget efter det andra har lagts ner med omfattande arbetslöshet för de anställda som följd. Bolagen har inte tagit något som helst ansvar för sina anställda. Här kan det med fullt fog talas om rovdrift med människor. Men även skogen — råvaran — har varit utsatt för rovdrift. Hela bygder har lagts öde. Skräckbilder från skogsbolagens framfart finns att se i övermått, framför allt i Norrland. Men till slut höll skogsbolagen på att slå undan själva grundvalen för sin existens: skogen, råvaran. Den rovdrift som de ägnat sig åt och ytterligare ville öka skulle snart medföra att råvaran tog slut. Strävan efter de stora och snabba profiterna förblindade, och man räknade tydligen som så: ”Efter oss syndafloden! Då skogen som råvara är slut i Sverige flyttar vi väl med vårt kapital till andra länder. Vi har ju aldrig tidigare tagit ansvar för våra anställda — varför skulle vi göra det i en framtid?” För kapitalet existerar inget fosterland. Nu har man, bildligt talat, hållit på med att sälja detta land bit för bit. De många och stora kalhyggena ute i skogslänen talar sitt tydliga språk. T. o. m. den gamla regeringen, som suttit i nästan 45 år och bevittnat utvecklingen, började bli orolig, och det tillsattes en rad utredningar. Skogsbolagen fordrade nämligen ytterligare utbyggnader, som i sin tur krävde ytterligare stora råvarutillgångar. Deras motivering var att de måste vara konkurrenskraftiga och lönsamma. Att skogsråvaran inte skulle komma att räcka till för även de många mindre företagen, som saknade egna skogar, bekymrade givetvis inte skogsbolagen. Dessa skogsbolag ville bygga ut sina industrier — ju större industrier desto större profiter. Att det i denna utbyggnads släptåg skulle följa omfattande nedläggningar av mindre företag inom skogsbranschen, ytterligare regional obalans och utslagning av arbetskraft, bekymrade inte dessa skogsbolag. Vårens lottriksdag beslutade med en rösts majoritet — en centerpartistisk röst, och inte från vem som helst utan från den nuvarande bostadsministern — att det måste bli regeringsprövning av varje större utbyggnad i skogsindustrin. Men skogsbolagen var inte överens om någon som helst kontroll. Vi kan göra frivilliga överenskommelser, förklarade bolagen. Men vilken tro skall man sätta till dylika försäkringar, när den nuvarande regeringen lär ha massor av ansökningar från skogsbolagen om utbyggnader? Nu är det alltså fråga om regeringens inställning till dessa ansökningar, och jag blir inte riktigt klar över det svar industriministern ger på denna punkt. Industriministern refererar till de olika utredningar som förekommer på det skogliga området och räknar med att ett samlat närinspolitiskt program skall presenteras under våren 1978. Den gamla regeringen, som suttit i 45 år, utlovade ett sådant program nästa år. Men hur som helst med den saken. Vad beträffar skogsbolagens begäran om utbyggnader säger industriministern i sitt svar i dag att det är ”nödvändigt att samhället även i fortsättningen har medel för att kontrollera och begränsa kapacitetsökningar i skogsindustrin”. Detta uttalande kan i och för sig verka betryggande. Men då industriministern samtidigt säger att han väntar på de utredningar som pågår inom skogsnäringen, innan han är beredd att gå in på hur ett sådant kontrollsystem bör utformas, blir man litet betänksam. Ja, hur skall detta uttalande egentligen tolkas? Det kan ju tolkas som om det var jordbruksministern som svarat — som enligt egna uttalanden tror på skogsbolagens förmåga att samarbeta — och inte tror på detaljregleringar och föreskrifter. Jag vore tacksam om industriministern förklarade sig närmare på denna punkt. Uttalandet verkar något kryptiskt. Nu skall visserligen bostadsministern senare här avge svar då det gäller skogsindustrins utbyggnad. Men industriministern har själv i sitt svar till mig tagit upp denna fråga, och därför vore det som sagt bra med ett förtydligande från industriministern på denna punkt. I sitt svar tycks industriministern instämma i uppfattningen att det inte är möjligt att upprätthålla balans mellan tillväxt och uttag om avverkningarna av landets skogar ökas. Och industriministern gör det viktiga tillägget: ”En fortsatt angelägen expansion av skogsindustrin måste därför t.v. i huvudsak ske genom ökad vidareförädling.” Jag anser detta uttalande vara synnerligen viktigt. Den svenska skogsindustrin kan enligt mitt förmenande inte i all framtid hålla på med en omfattande export av råvaror och halvfabrikat. Landet måste i detta avseende komma bort från den koloniala prägeln. Att Sverige fortfarande är ett underutvecklat land då det gäller att ta till vara skogsråvaran och förädla denna är historiskt betingat. Det var utlänningar som satte i gång med sågverksrörelsen och på sin tid baggböleriet. Det var också utlänningar som startade massaindustrin. Sverige var då ett typiskt utvecklingsland som stod till tjänst med råvaran och halvfabrikatet. Sverige har fortfarande då det gäller att utnyttja skogen som råvara kolonial prägel. Massan exempelvis innehåller stora delar vatten, och det kräver mängder av vatten att framställa den. Det är ont om vatten i de områden dit massan exporteras. Framställningen av massan drar även mängder av energi — olja och elkraft. Sverige fick bli råvaruleverantören. Massaindustrin är fortfarande miljöfarlig genom att de gifter som används förorenar sjöar och vattendrag. Sverige blev det lilla landet i norr som av de stora industrinationerna på kontinenten tilldelades rollen som råvaruleverantör — färdigprodukterna skulle dessa länder själva framställa. Men varför skall förhållandena i stort sett vara likadana nu som tidigare på detta område? Svaret är egentligen lätt att hitta. Skogsbolagen gjorde stora vinster på sin export av råvara och halvfabrikat, och vissa tider svarade skogsindustrin för närmare hälften av Sveriges valutainkomster. Den då sittande regeringen tycktes vara nöjd med detta förhållande. Det förekom ingen egentlig träkemisk forskning med inriktning på att ur skogen som råvara få fram nya produkter och därmed nya sysselsättningstillfällen. I riksdagen har det endast varit vänsterpartiet kommunisterna som i motioner år efter år återkommit och aktualiserat denna fråga. Vi började redan 1966. Det är över tio år sedan dess. Till slut, herr industriminister, måste jag till de övriga frågorna jag ställt begära ett förtydligande om vad industriministern egentligen menar med ”vidareförädling”. Är det exempelvis att SCA skall framställa sina ansiktsservetter i Sverige? De importeras nu som bekant från Tyskland, gjorda av massan från Ådalen och Västernorrland men framställda på SCA:s fabriker i Tyskland. Är det detta industriministern menar med vidareförädling? Och varför skall denna vidareförädling enligt industriministerns svar endast ske ”t. v.”? Menar industriministern att så snart det anses att skogsråvaran täcker behovet, skall produktionen av råvaror och halvfabrikat särskilt uppmuntras? Någon uppgift om att den träkemiska forskningen inom skogsnäringen skall ges förtursrätt eller särskilt uppmuntras nämner inte industriministern i sitt svar. Enligt mitt förmenande är det den viktigaste och avgörande frågan i detta sammanhang. Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha svar på de frågor jag ställt — eller förtydliganden, om industriministern anser det vara en bättre formulering.
Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors skall få svar på alla de här detaljspörsmålen i det näringspolitiska program för skogsnäringen som regeringen har aviserat till 1978. Herr Lorentzon säger att den gamla regeringen har lovat ett program redan 1977.

Det är ganska självklart att utformningen av ett framtida kontrollsystem måste ske mot bakgrund av de allmänna näringspolitiska och skogspolitiska avgöranden som skall träffas i det näringspolitiska programmet för skogsnäringen. Det vore orätt mot de män som med ambition att göra en ordentlig och rejäl genomgång av skogspolitiken arbetar i utredningarna, om vi i dag skulle föregripa detta omfattande arbete och redan nu binda upp de kontrollformer som skall gälla från 1978. Det är dessutom så, herr Lorentzon, att vi har anledning att här lyssna på både fackföreningsrörelsens och branschorganisationernas analys av dessa frågor i ett längre perspektiv. Därför måste utformningen av det framtida kontrollsystemet, ransoneringssystemet eller vad man nu skall kalla det, anstå tills perspektivet har klarnat i hela sin vidd. Till sist ber jag, herr Lorentzon, att få protestera mot omdömet att Sverige är ett underutvecklat land när det gäller skogsbruk och skogsindustri. I själva verket ligger Sverige mycket långt framme internationellt sett när det gäller att analysera den tillgängliga skogsråvaran och dra upp riktlinjer för hur man på ett ekologiskt och förnuftsmässigt riktigt sätt skall utnyttja denna väsentliga naturtillgång.
Herr talman! Industriministern säger att man har anledning att lyssna på fackföreningsrörelsen här i landet. Nu är det så att fackföreningsrörelsen givit uttryck för en bestämd uppfattning i de frågor vi här debatterar. Fackliga förbund som skogs-, träindustrioch pappersindustriarbetareförbunden, SIF och SALF har i kraftiga ordalag vänt sig mot skogsindustrins utbyggnadsplaner. Man har inget förtroende alls för skogsbolagen. Man vet nämligen av erfarenhet hur de uppträder. För att trygga sysselsättningen och den regionala balansen måste det, menar dessa fackförbund, till en verklig statlig styrning och kontroll av virkesförbrukningen och utbyggnaden. Pappers har vid två olika kongresser och LO har vid två tillfällen krävt en vidareförädling av skogsråvaran och ett slut på den omfattande exporten av råvara och halvfabrikat. Det är känt för forskare, inte bara i Sverige utan också i utlandet, att svensk skogsnäring när det gäller förädling av skogen som råvara är efterbliven — man ligger långt efter vissa andra länder. Detta har framförts i olika sammanhang. Svensk Papperstidning har haft flera artiklar i den frågan. Tidningen Skogsindustriarbetaren/SIA har också behandlat den gång på gång under åren. Det är ingen hemlighet, herr industriminister, att vi exporterar råvara och halvfabrikat i betydligt större utsträckning än vissa andra länder som exporterar varor från skogsindustrin. Det trodde jag också industriministern kände till.
Herr talman! Det är ändå ett faktum — som herr Lorentzon med sin förankring i Ådalen borde känna till! — att Sverige relativt sett är världens största exportör av skogsprodukter. Det är självklart att detta också påverkar den förädlingsgrad vi har här i landet. Även relationerna med vår omvärld är bestämmande för vilken förädlingsgrad vi har. Jag vet inte vilka kontakter herr Lorentzon har i fackföreningsrörelsen, men de måste vara betänkligt svaga, om jag fattade herr Lorentzons sista yttrande rätt. Såväl branschen som fackets ledande företrädare i skogsbranschrådet sanktionerade nämligen föregående vecka den handlingslinje beträffande det näringspolitiska programmet som jag här har skisserat. Det har alltså en enig uppbackning från hela skogsbranschen.
Herr talman! Industriministern säger att Sverige är ett av de större exportländerna på skogsindustrins område. Det kan i och för sig stämma. Men låt mig citera vad Lennart Stockman i Svenska träforskningsinstitutet säger i Svensk Papperstidning. Han skriver att av de sex större massaoch pappersproducerande länderna i världen — USA, Canada, Japan, Sovjetunionen, Sverige och Finland — ligger Sverige lägst då det gäller massans vidareförädling till papper. Vad beträffar sågade trävaror säger samme författare: ”Ungefär två tredjedelar av den svenska produktionen av sågade varor exporteras oförädlade till utlandet.” Detta är ju verklighet. Det är fakta att ta på, herr industriminister. Så dåligt ligger det till i gamla Sverige! Sverige har fortfarande den koloniala prägeln. De frågor jag ställde i interpellationen — visserligen sammanfattade i fyra ord, men ändå fyra frågor — har jag inte fått svar på, och jag svävar fortfarande i ovisshet om vilken skogspolitik som den nuvarande regeringen representerar. Centerpartiet har varit synnerligen månt om att inom regeringen lägga beslag på de frågor som har med svensk skogspolitik att göra, och det är i och för sig en framgång. Inom centerpartiet har man ju ett särskilt intresse för den kooperativa skogsindustrin, och jag har större förtroende för den än för exempelvis SCA. Känt är hur SCA behandlade en bygd som Ådalen, och så tror jag faktiskt inte att NCB skulle ha handlat. Men därför är jag inte helt nöjd med det svar som jag har fått. Det ger nämligen inget svar på frågan: Vad är regeringens skogspolitik?

Herr talman! Herr Jonsson i Husum har frågat mig 1. om regeringen kommer att avhända sig det styrinstrument som 136 a§ byggnadslagen utgör och låta industrin själv, utan inblandning av samhället och de anställda, få lägga sina utbyggnader där det bäst passar den och 2. vilka konsekvenser detta får för skogspolitiken, för de anställda i skogsindustrin och skogsbruket. Jag vill först sammanfattningsvis redovisa de ansökningar om utvidgningar av skogsindustrin som f.n. prövas av regeringen enligt 136 a § byggnadslagen. Det är fråga om dels sådana utbyggnader som redan var påbörjade när de nya bestämmelserna om prövningsplikt för vissa utvidgningar av skogsindustri trädde i kraft den 1 juni i år, dels planerade utbyggnader som inte har påbörjats. För de förra skall regeringen lägga fast en tillåten förbrukning av träfiberråvara som medger ett rimligt utnyttjande av redan gjorda eller påbörjade investeringar. Enligt ansökningshandlingarna svarar produktionskapaciteten hos dessa s.k. övergångsfall mot en ökad årlig förbrukning av träfiberråvara om drygt 10 miljoner skogskubikmeter i förhållande till den högsta årliga förbrukningen under perioden 1973-1975. För de ansökta utbyggnader som inte har påbörjats svarar den sökta kapaciteten mot en ökad årlig förbrukning av ca 8 miljoner skogskubikmeter. Sedan år 1973 har tillstånd givits enligt 136 a § byggnadslagen till utbyggnader av kapaciteten inom skogsindustrin som svarar mot en årlig förbrukning av drygt 5 miljoner skogskubikmeter. 1973 års skogsutredning har i ett delbetänkande som lades fram i februari 1975 beräknat att förbrukningen av rundvirke år 1973 var 78 miljoner skogskubikmeter. Den totala avverkningen beräknades till 84 miljoner skogskubikmeter, vilket enligt utredningen klart överstiger den årliga tillväxten i skogen. Utredningen konstaterar mot denna bakgrund att den svenska skogsindustrins råvarubehov nått en sådan nivå att virkestillgången har blivit en klart begränsande faktor för skogsindustrin. Mot denna bakgrund är det enligt regeringen uppenbart att det behövs en samlad bedömning av skogsindustrins fortsatta utbyggnad. Detta är angeläget inte minst för att undvika en i förhållande till våra råvarutillgångar alltför kraftig expansion av skogsindustrin som kan medföra betydande strukturförändringar och problem för sysselsättningen på vissa orter och i vissa regioner. För att få bättre underlag för ställningstaganden till den på sikt lämpliga inriktningen och utvecklingen av skogsnäringen har regeringen, som industriministern nyss har redovisat, för avsikt att fullfölja pågående utredningsarbete på skogsområdet. Innan ställning har tagits till skogspolitiken och skogsnäringens utveckling i stort finns det inte anledning att ändra bestämmelserna i 136 a § byggnadslagen i vad avser prövning av skogsindustrins utbyggnadsplaner. I avvaktan på ett näringspolitiskt program för skogsnäringen måste en fortsatt restriktivitet tillämpas i fråga om tillstånd till råvarukrävande kapacitetsökningar inom skogsindustrin.

Herr talman! Jag tackar fru bostadsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till interpellationen är att jordbruksministern i en tidningsintervju sagt att han anser att regleringen av skogsindustrins utbyggnad skall minska till förmån för ett frivilligt samarbete mellan skogsföretagen och att industriministern vid ett flertal tillfällen sagt att ansvaret för sysselsättningen i högre grad än hittills skall åvila det enskilda företaget. Dessa uttalanden har självfallet skapat stor oro bland de anställda och de fackliga organisationerna. Den slutsats de har dragit — och den är verkligen förståelig — är att näringspolitiken skulle utformas så, att industrin utan samhällets och de anställdas inflytande skulle få styra och ställa efter eget gottfinnande. Av bostadsministerns svar drar jag den slutsatsen att vi är överens om bakgrunden till problemen. Förverkligas industrins nuvarande planer innebär detta en sammanlagd virkesförbrukning på drygt 105 miljoner skogskubikmeter vid fullt kapacitetsutnyttjande. Tillväxten i våra skogar är dock endast knappt 70 miljoner skogskubikmeter. Vi synes också vara överens om att en så stor skillnad mellan tillgång och efterfrågan på virkesråvara kan komma att innebära en mycket snabb strukturomvandling. De anställda inom skogsindustrin har sedan länge tvingats uppleva en snabb strukturrationalisering. Den har orsakats av en stark internationell konkurrens. Bland de fackliga organisationerna är man väl medveten om att strukturförändringarna måste fortsätta om vi skall bibehålla vår internationella konkurrenskraft. De fackliga organisationerna säger emellertid blankt nej till att den inhemska konkurrensen om virkesråvaran skall tillåtas att drastiskt öka takten i strukturomvandlingen. Enligt min och de fackliga organisationernas mening måste det ankomma på regeringen att ansvara för att strukturomvandlingen inom skogsindustrin sker så att sysselsättning och regional balans tryggas. Detta ansvar måste åvila regeringen, vare sig förändringen föranleds av internationell konkurrens eller av konkurrens om den inhemska virkesråvaran. Detta kan, som vi ser det, ske endast genom en statlig kontroll och styrning av virkesförbrukningen och genom en statlig övervakning och reglering av utbyggnaden inom skogsindustrin. I bostadsministerns svar noterar jag med tillfredsställelse att regeringen kommer att fullfölja pågående utredningsarbete och inte ämnar ändra de bestämmelser som finns i 136 a § byggnadslagen i vad avser prövning av skogsindustrins utbyggnadsplaner samt avser att vara restriktiv i fråga om tillstånd till råvarukrävande kapacitetsökningar inom skogsindustrin. Men två förtydliganden är väl ändå på sin plats: I "Enligt bostadsministern skall fortsatt restriktivitet tillämpas i fråga om tillstånd till råvarukrävande kapacitetsökningar. Vilka kriterier skall företagen uppfylla för att regeringen trots denna restriktiva hållning skall kunna ge tillstånd? 2. Enligt bostadsministern är det regeringens mening att det behövs en samlad bedömning av skogsindustrins fortsatta utbyggnad. Så långt är vi överens. Men är då bostadsministern också överens med mig och de fackliga organisationerna om att ansvaret för denna samlade bedömning måste åvila regeringen ensam? Kan jag alltså tolka bostadsministerns svar så, att regeringen inte längre har för avsikt, som jordbruksministern tidigare varit inne på, att minska sitt eget ansvar för skogsindustrins strukturomvandling till förmån för ett frivilligt samarbete mellan skogsföretagen?
Herr talman! Med anledning av herr Jonssons i Husum inlägg finns det skäl att något beröra bakgrunden till det beslut som riksdagen har fattat när det gäller 136 a § byggnadslagen. Hösten 1975 lade den socialdemokratiska regeringen fram en propo sition, innebärande att regeringen skulle få möjligheter att bedöma och avgöra den omfattande utbyggnad som krävdes från olika håll inom skogsindustrin. Vid behandlingen i kammaren förlorade emellertid regeringen lottningen. Under allmänna motionstiden i våras väcktes en motion med samma inriktning som propositionen. När denna motion behandlades godtog riksdagen den inriktning som regeringen tidigare hade föreslagit. Detta skedde med den nuvarande bostadsministerns benägna stöd, vilket man med stor tillfredsställelse må notera. Vad som också är angeläget att notera — även herr Jonsson berörde det — är att denna inriktning nu har blivit den borgerliga regeringens inriktning. Det är viktigt att få detta helt klarlagt. Det är naturligtvis tillfredsställande att regeringen har kommit till den insikten. De förslag som den socialdemokratiska regeringen lade fram var helt riktiga och nödvändiga för att klara den närmaste utvecklingen.
Herr talman! Det råder väl inga delade meningar om att tillgången på råvara är begränsad och att vi därför måste vara restriktiva. Den prövning som nu sker skall fortsätta. Det råder inte heller några skilda uppfattningar om att regeringen här har huvudansvaret. Regeringen kan emellertid dela med sig av ansvaret, t.ex. till de anställda. Men när utredningarna är klara och vi har ett program kan vi naturligtvis finna andra vägar. Jag säger att vi måste vara restriktiva, men vi kan kanske ändå ge tillstånd. När vi har gått igenom alla ansökningar som finns och samtliga remissvar från den remissomgång som pågår, är det möjligt och även troligt att några ansökningar kan bifallas. Vad som vid den svåra avvägningen måste väga tungt är faran för arbetslöshet, alltså sysselsättningssynpunkterna och de regionalpolitiska synpunkterna. De olika departementen kommer gemensamt att bedöma dessa frågor och handla därefter.

Herr talman! Jag vill poängtera vad herr Andersson i Gamleby sade. Jag har också uppfattat bostadsministern så, att vad som nu kommer att ske innebär ett fullföljande av den socialdemokratiska regeringens linje, något som jag är mycket tillfredsställd med. Jag vill understryka vad jag tidigare anfört, att vi ju är på väg in i en rätt ordentlig strukturomvandling, och vi måste då komma ihåg att det finns över tusen sågverk här i landet — det gäller sågar som är för avsalu. Många av dem är små, orationella och har dåliga arbetsmiljöer. Dessutom brottas massafabriker och pappersbruk med samma problem. En sak som gör det svårt att klara en omställning är att skogspriserna fortsätter att stiga i höjden. Det förhållandet är redan nu ett väldigt stort problem, och det kommer att bli än värre, om företagen tvingas att priskonkurrera i en bristsituation. På vissa orter — jag tänker speciellt på bruksorterna — är skogsindustriföretagen kanske den enda arbetsplatsen. Det är då helt nödvändigt med tanke på sysselsättningen att denna industri får leva kvar. Går inte det från struktursynpunkt, så måste man få fram ersättningsindustri eller på annat sätt lösa sysselsättningsfrågan för de anställda. Som jag sade tidigare går det inte att klara det här på något annat sätt än genom en statlig styrning, om inte strukturförändringarna skall gå för fort och ske okontrollerat. Regeringen ensam måste ta det fulla ansvaret, och jag vill betona att bakom den bedömningen står samtliga fackliga TCO och LO-organisationer. Skulle regeringen — trots försäkringar om motsatsen — gå emot det kravet, går den emot en samlad facklig rörelse. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunoch kyrkoministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställt frågan är naturligtvis det förhållandet att regeringsdeklarationen innehåller ett ytterst kortfattat och intetsägande uttalande om den principiellt viktiga frågan om relationerna mellan samhälle och trossamfund. Regeringsdeklarationen nämner inte någonting alls om trossamfundens roll i det svenska samhället utan anger endast att samtalen mellan svenska kyrkan och staten fullföljs. Min fråga var också betingad av att de tre partier som nu bildar regering vid en interpellationsdebatt här i kammaren den 24 maj 1976 visade upp att de i denna fråga företräder helt motsatta uppfattningar. Jag vill naturligtvis veta vilka eller vilket av partierna som i sammanhållningens intresse var beredda att ge avkall på sin här i juni månad deklarerade uppfattning. Jag finner nu av kyrkoministerns svar att det är centerpartiet och moderata samlingspartiet som lagt sig i frågan, eftersom jag utgår ifrån att kyrkoministerns svar här speglar hela den nya regeringens uppfattning. Jag vill naturligtvis uttala min tillfredsställelse häröver. Folkpartiet har hela tiden företrätt en förnuftig och demokratisk inställning i denna fråga. Det är bra att centerpertiet lagt både sitt nyantagna kyrkopolitiska program och sin tidigare uppfattning i en annan regeringsledamots bekanta papperskorg. Jag skall inte irritera herr Antonsson med att tala om brutna vallöften utan i stället uttrycka min glädje över att förutsättningarna nu finns för att ett enhälligt beslut snart skall kunna fattas här i riksdagen i enlighet med beredningens grundläggande principförslag. Jag gratulerar de nya trossamfunden till att snart bli fullvärdiga som företrädare för religiösa strömningar i vårt samhälle, och jag gratulerar också centerpartiet och moderata samlingspartiet till den självövervinnelse det måste ha inneburit att ge avkall på sin tidigare uppfattning. Verkligheten kräver ibland sina offer. I ett sammanträde den 29 november 1976 med stat-kyrka-delegationen säger statsrådet Antonsson att vi ”fortsätter det gemensamma arbetet med oförändrade mål. Min ståndpunkt har jag, som alla förstår, förankrat i regeringen”. Det är bra att det förhåller sig så. Målet för överläggningarna har jag utförligt redovisat här i kammaren i maj månad i år. Den nuvarande utbildningsministern, Jan-Erik Wikström, gav då på folkpartiets vägnar sin fulla anslutning till den dåvarande regeringens politik på detta område.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 Men det kanske bör noteras att det övervägande antalet remissinstanser tillstyrkte beredningens principförslag. I en intervju i Dagens Nyheter ger kyrkoministern en något annorlunda beskrivning än i interpellationssvaret. Jag utgår emellertid från att svarets innebörd är den rätta och att det i vart fall är den officiella beskrivningen, och jag lämnar därför intervjun åt sitt öde och håller mig till det officiellt lämnade svaret. Mot den bakgrunden vill jag fråga kyrkoministern om han är medveten om att det svar han nu har lämnat mig de facto innebär upphävande av församlingsstyrelselagen och den beskattningsrätt som kyrkan f.n. åtnjuter. Herr talman! Jag kan inte annat än uttrycka min uppriktiga tillfredsställelse över kyrkoministerns svar på min fråga och därutöver endast uttala den stillsamma förhoppningen att svarets innebörd skall stå sig debatten ut.

Herr talman! Också jag vill uttrycka min tillfredsställelse över det svar som kyrkoministern har lämnat, och jag hoppas att arbetet kan bedrivas med all den skyndsamhet som är möjlig, för frågan har ändå om inte legat på riksdagens bord så dock stått i offentlighetens ljus under så många år att det nu är tid att komma fram till en lösning. När vi förra gången diskuterade frågan här i riksdagen var ju situationen omvänd. Det var alltså riksdagsman Antonsson som frågade statsrådet Hans Gustafsson, och diskussionsläget var annorlunda än det är i dag. Jag är glad över att det i, om jag så får säga, den regeringsdeklaration som här lämnats i frågan nu redovisas en förändring. Jag påminde förra gången om att remissinstanserna varit mycket mer positiva än vad som framgått av debatten. Nu har jag begärt ordet för att ytterligare understryka detta förhållande. Jag vill plocka fram ett uttalande av Fria kristna riksmötet i Jönköping i februari i år.

FKR uttalar sin tillfredsställelse med att statens relationer till Svenska kyrkan åter upptagits till behandling av direkt berörda parter. FKR understryker att samhället från religionsfrihetssynpunkt bör inta en positiv neutralitet gentemot trossamfunden och att dessa behandlas likvärdigt men med hänsynstagande till deras särart.

För inte så länge sedan uttalade sig Riksförbundet kyrkans ungdom, som med sina ungefär 100 000 medlemmar inte är någon liten organisation. Det gäller alltså de unga inom svenska kyrkan. Uttalandet i denna fråga var mycket kort och har refererats för mig så här. ”Svenska kyrkan som trossamfund tillgodoses bäst genom en skilsmässa mellan kyrka och stat.” Det är således ett mycket klart uttalande för att ungdomen önskar en skilsmässa, som de rakt på sak kallar det. Herr talman! Inom Broderskapsrörelsen gjorde vi i våras med hjälp av Religionssociologiska institutet en undersökning beträffande olika samhällsfrågor. Vid undersökningen riktade vi oss till 800 pastorer och präster. En fråga gällde relationerna mellan svenska kyrkan och staten och hur man önskade att dessa relationer skulle vara. De något över 400 prästerna som deltog svarade så här. 34,3 ?6 svarade att kyrkan bör skiljas från staten. Det var alltså den raka frågan. 24,5 26 svarade att den nuvarande relationen i stort sett bör bibehållas, och 40,4 96 svarade att den nuvarande relationen bör ändras, men att det är angeläget att den svenska kyrkan bevarar någon form av officiell eller legal status. Man skall lägga märke till att endast 24 926 vill ha kvar de nuvarande relationerna. En mycket stor majoritet vill få en ändring till stånd, men hur den ändringen i detalj skall göras säger man ingenting om. Man vill emellertid komma fram till någonting nytt härvidlag. Det är alltså prästerna som har uttalat sig på detta sätt, och det får gälla för vad det kan. Vi har ju som väl är ingen prästkyrka, utan det finns också lekmän. Det är emellertid en stor opinionsbildande grupp som här har uttalat sig. Herr talman! Jag finner alltså att det fortfarande finns ett mycket starkt stöd för en ändring, vilket jag har velat framhålla i den här debatten.

Herr talman! Nu nödgas jag tyvärr konstatera att de farhågor som låg i den förhoppning jag avslutningsvis framförde i mitt förra anförande, nämligen att kyrkoministerns svar till mig skulle stå sig debatten ut, bekräftades av kyrkoministern alldeles nyss. Nu säger han att det inte är någon som lagt sig och att vi inte har intagit någon ståndpunkt i frågan. Men kyrkoministern har ändå i sitt svar till mig helt och fullt anslutit sig till målsättningen för de överläggningar som tidigare har förts mellan den förutvarande regeringen och kyrkan. Målet för de överläggningarna är utan tvivel att de skall leda fram till ett förverkligande av beredningens principförslag.

I samma diskussion citerade herr Werner i Malmö ärkebiskopen som vid kyrkomötets öppnande skulle ha sagt att avsikten var att ”söka få fram förslag som är förenliga med den principiella ställning som statsmakterna intagit”. Det kan, herr kyrkominister, inte råda några delade meningar om vad målet har varit för överläggningarna. När kyrkoministern helt och fullt ansluter sig till målsättningen för dessa överläggningar innebär det de facto att han sluter upp bakom beredningens principförslag. Jag kan bara beklaga att kyrkoministern inte diskussionen ut ville hålla fast vid den ståndpunkt han intagit i sitt svar till mig. Det hjälper inte att i denna fråga vara allmänt välvillig och säga att vi vill ha likställighet mellan alla trossamfund, om vi inte är beredda att ta konsekvenserna härav och genomföra de ändringar som behövs. Jag är mycket ledsen över att kyrkoministerns svar i denna fråga inte hade den substans som jag utgick från när det framfördes. Mot svaret som sådant finns inga erinringar att göra, eftersom det innebär en fullständig uppslutning bakom den gamla regeringens inställning i denna fråga. Men i sitt andra anförande har kyrkoministern väsentligt förändrat innebörden av svaret. Nu säger kyrkoministern att ni på båda håll har kommit överens om att fortsätta att tala med varandra. Men nog har väl herr kyrkoministern ett mål för överläggningarna? Vad är detta mål? Jo, enligt svaret är kyrkoministerns mål samma som det som kyrkan och den gamla regeringen har blivit överens om, dvs. att fullfölja beredningens principförslag. Har kyrkoministern någon annan mening med sitt svar, vore jag mycket tacksam att få veta det.

Herr talman! Kyrkoministern hänvisade till att målet för överläggningarna är att finna samlande lösningar. Ja, men inte på vad som helst, utan samlande lösningar när det gäller att förverkliga beredningens principförslag med hänsynstagande till remissyttrandena, och det har kyrkoministern i svaret till mig ställt upp på. Jag är mycket tacksam om kyrkoministern inte backar ut från den principiella inställningen, för den betyder i realiteten att det nu i riksdagen föreligger total enighet om hur frågan om kyrka-stat i princip skall lösas. Det vore faktiskt att rekommendera att vi här i riksdagen snart fick möjlighet att ta ställning härtill. Det går ju inte att med läpparna ansluta sig till principen om likvärdighet mellan trossamfunden men inte vara beredd att dra några konsekvenser som leder till det målet. Den enda möjligheten att uppnå målet är att förändra de nuvarande relationerna mellan staten och kyrkan, så att vi får denna likvärdighet. Av skäl som den föregående kyrkoministern och jag tidigare har diskuterat här i kammaren går det inte att ändra de fria samfundens relationer så att de stämmer med kyrkans nuvarande status. Vi kan ju inte ge alla fria trossamfund beskattningsrätt t.ex. Därför återstår bara den vägen. Svaret leder hän till att målet för den nya regeringens arbete är att avskaffa församlingsstyrelselagen och församlingarnas beskattningsrätt, och det ansluter jag mig till. Jag är i hög grad beredd att tillsammans med den nuvarande kyrkoministern medverka till att åstadkomma en sådan lösning. Om det inte finns någon annan innebörd i svaret på min interpellation än att allting nu är fritt och öppet är det ungefär som goddag — yxskaft. Nog ligger det väl en mening i svaret att ni skall förverkliga det som har varit avsikten. Får jag också fråga kyrkoministern, som vid flera tillfällen har refererat till sitt anförande inför stat-kyrka-delegationen den 29 november 1976, vad han menar med följande mening i avslutningen av sitt anförande: ”På den statliga sidan kommer formerna för regeringspartiernas medverkan i det fortsatta utredningsarbetet att ytterligare övervägas.” Jag skulle vara tacksam om kyrkoministern ville tala om vad innebörden i det är.

Herr talman! Jag kan ha viss förståelse för att kyrkoministern här inte vill ta ställning och säga att han vill att vi skall avskaffa församlingsstyrelselagen och beskattningsrätten för församlingarna. Men får jag då fråga statsrådet om han är villig att deklarera att målet för de gemensamma samtalen är att försöka uppnå bred enighet om att förverkliga stat-kyrka-beredningens grundläggande principförslag?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för det svar han givit på min interpellation om folkrörelsernas roll i samhället. Det är glädjande att vi tycks ha så likartade uppfattningar om folkrörelsernas betydelsefulla roll i den svenska demokratin. Ändå måste jag tyvärr konstatera att det alltjämt finns flera frågetecken kvar när det gäller den nuvarande regeringens hållning till folkrörelserna. Vid olika tillfällen har de övriga partierna i regeringen gjort uttalanden som inte visar någon större förståelse för folkrörelsernas problem. I den regeringsförklaring som den nuvarande regeringen lämnade till riksdagen tas ett stort antal frågor upp som regeringen bedömer som viktiga, både på kort och på lång sikt. Där anges exempelvis strävan att åstadkomma närdemokrati, fördjupa den kommunala demokratin och reformera arbetslivet i syfte att fördjupa arbetsdemokratin. I inget av dessa eller andra sammanhang nämns folkrörelserna, den verksamhet de bedriver eller de bidrag de kan lämna till strävandena att befästa och fördjupa demokratin på samhällslivets olika områden. Om det nu är som kommunministern säger, att den nya regeringen hyser så starka känslor för folkrörelserna, varför hade då inte herr Antonsson i det digra dokument som regeringsdeklarationen utgör ägnat en rad åt folkrörelserna? Men den frågan är nödvändig att ställa också av andra skäl. Den socialdemokratiska regeringen inte bara insåg folkrörelsernas betydelse, utan den var också klar över att de långtgående samhällsförändringarna i hög grad har ändrat förutsättningarna för folkrörelsernas utveckling och verksamhet. På folkrörelsernas egen önskan och i ett nära samarbete med dem tog därför den förutvarande regeringen upp folkrörelsefrågorna på bred bas i syfte att åstadkomma en kartläggning och översyn. Den socialdemokratiska regeringens initiativ fick ett mycket positivt mottagande inom hela folkrörelsevärlden och väckte förhoppningar om konkreta samhällsåtgärder i syfte att stärka folkrörelserna, befästa deras fria ställning och vidga deras verksamhetsmöjligheter. Det är naturligt att folkrörelsernas representanter efter regeringsskiftet oroligt har frågat sig, om den nya regeringen har för avsikt att infria dessa förhoppningar. Oron på folkrörelsesidan beträffande regeringens avsikter är befogad. Man visste var man hade den gamla regeringen. Däremot vet man att enskilda, framskjutna medlemmar av den borgerliga regeringen före regeringstillträdet gett till känna åsikter och avsikter som står i klar strid med de uppfattningar som folkrörelserna företräder. Moderata samlingspartiets partimotion 1975/76:1979 har, med Gösta Bohman i spetsen, undertecknats av inte mindre än fyra ledamöter av den nuvarande regeringen. I den motionen sägs det bl.a.: ”Om de s.k. folkrörelserna gör anspråk på en allt betydelsefullare plats i samhället, får de också acceptera att deras interna organisation och demokratiska integritet måste följa av samhället givna regler.” I motionen hänvisas till att vissa andra länder har grundläggande lagregler om ideella föreningar och lagstiftning till skydd för medlemmar av fackliga organisationer. Därefter anförs följande: ”Ett sådant skydd torde förutsätta lagreglering av bl.a. den interna beslutsprocessen, överklagandemöjligheter etc. Enligt vår mening bör man pröva möjligheten av en ramlagstiftning, vilken reglerar de ideella föreningarnas roll i Sverige.” De formuleringar jag här återgett ur en partimotion, avgiven i riksdagen för mindre än ett år sedan, lämnar inget tvivel kvar. Moderata samlingspartiet vill lagstiftningsvägen ingripa för att beskära folkrörelsernas frihet och självständighet. Deras rätt att på eget ansvar bestämma om regelsystem, ansvarsförhållanden och arbetsformer skulle inte längre vara självklar. Ansvaret för folkrörelsernas interna beslutsprocess skulle med en lagreglering flyttas från folkrörelserna till riksdagen, och därmed skulle den viktigaste och helt avgörande förutsättningen för våra fria folkrörelser försvinna. Med anledning av att kommunministern nu har ansvaret för regeringens samlade folkrörelsepolitik vill jag därför fråga, om han tar avstånd från de tankegångar som framkom i den moderata motionen. En annan fråga reser sig med anledning av att Per Ahlmark, som nu är vice statsminister, tidigare deltagit mycket aktivt i debatten om folkrörelsernas ställning i samhället. Uppbackad av en massiv liberal pressopinion gjorde herr Ahlmark allt för att misstänkliggöra socialdemokratins avsikter med folkrörelsesatsningen. En artikel signerad av herr Ahlmark den 23 juni förra året hade den hånfulla rubriken ”Skall ABF ta över Sverige?” Där ställde herr Ahlmark med anledning av regeringens folkrörelseinitiativ frågan, om folkrörelserna i Sverige skulle förvandlas till redskap för socialdemokratisk maktutövning. Han fortsatte: ”Man ön skar förvandla socialdemokratin till bitar av den statliga och kommunala förvaltningen.

Kommunministerns svar på min fråga är enligt min mening positivt. Jag har heller inte någon anledning att betvivla statsrådet Antonssons intresse för dessa frågor, eftersom jag vet att han liksom jag själv har vuxit upp inom folkrörelserna. Men den fråga jag ställt gäller regeringens samlade folkrörelsepolitik. På den punkten är det naturligt att man kan sätta frågetecken. Därför vore det välgörande om kommunministern förklarade varför inte folkrörelserna alls omnämns i regeringsdeklarationen. Det vore också angeläget för tilltron till regeringens folkrörelsearbete om kommunministern ville ta avstånd från de negativa åsikter i folkrörelsefrågan som så sent som för ett år sedan framkom från flera av regeringskollegerna.